Fru talman! Tack, industriministern, för svaret! LKAB har dränerats på kapital i inte obetydlig omfattning genom det här beslutet. Det är inte underligt att man funderar på vilken strategi som de statliga företagen arbetar efter. I det senaste numret av Veckans Affärer tas upp hur man handhar företagsköp och företagssamgående. Där pekas på hur man ”dammsuger” möjligheterna att finna samverkansfördelar. Thage G. Peterson vill inte på — Prot. 1986/87:31 något sätt tala om vad som skall ske. Naturligtvis måste den främste 20november 1986 företrädaren för ägaren staten ha någon uppfattning om hur det här företaget. Moda, skall drivas vidare och hur det borde drivas vidare. Det finns många utvecklingsförutsättningar, och frågan om vad som händer hos SSAB på olika håll i Sverige är ju inte ointressant för svenska folket, framför allt inte för dem som arbetar i koncernen. Då vore det väl skäl att redovisa den affärsstrategi som man tänker arbeta efter och vilka konsekvenser i olika avseenden som de tilltänkta investeringsbesluten kommer att ha. Naturligtvis borde det vara helt verklighetsfrämmande att acceptera en börsnotering förrän man har strukturerat om bolagen på ett sådant sätt att man verkligen effektiviserar och utvecklar verksamheten och att man utnyttjar de samverkansfördelar som borde finnas med ett ökat engagemang från LKAB:s sida.

Fru talman! Också jag tackar industriministern för svaret på min fråga. När det sker en så omfattande förändring i ett företag som skett i SSAB är det klart att det uppstår en betydande oro. Många frågor ställs om vad som är på gång. Denna oro växer också i styrka om det inte kommer några klarläggande besked och om man mycket knapphändigt får uppgifter om de bakomliggande orsakerna. Också den lokala representationen i styrelsen var helt ovetande om de förändringar som var på gång. Det har kommunalrådet i Borlänge uttalat i ett Ekoinslag. Jag kan inom parentes ställa frågan: Är det så litet vikt regeringen tillmäter lokal medverkan i verksamhet av detta slag? Omändringarna fick också stor tyngd mot bakgrund av vad som yppats av en på gång varande strukturplan. Den bygd som drabbats i detta fall, Dalarna och Bergslagen, har haft betydande omställningar och sysselsättningsneddragningar under senare år. Det har varit och är stora bekymmer. Nu tycktes man kunna skönja en positiv attityd. Då kommer dessa förändringar som skapar, som jag sade, en stor oro. Industriministern säger i den del av svaret som direkt berör min fråga att han inte har någon uppfattning om vilka förändringar som skulle komma i och med den nya sammansättningen av ägarintressena och den nya ledningen. Staten kommer ändå att ha två tredjedelar av ägaransvaret. Jag måste nog ändå ställa frågan: Vilken målsättning hade industriministern och regeringen för den förändring som kom till?
Fru talman! Min avsikt är att redovisa förändringen inom SSAB för riksdagen. Jag måste ha riksdagens godkännande på tre punkter, som kommer att ingå i den proposition som föreläggs riksdagen före juluppehål let. Det gäller inlösen av Gränges aktier, vilket kommer att fordra visst 73 anslag. Det gäller tillstånd till försäljning av 33 96 av aktierna i SSAB, och det gäller tillstånd för SSAB att ta upp ett konvertibelt lån. Det har antytts att det lokala inflytandet på beslutet om ägarförändring i SSAB varit dåligt. Det är enligt min uppfattning inte möjligt att under pågående affärsförhandlingar med nya delägare informera lokala intressenter. Så fort det har varit möjligt att lämna information har regeringen också gjort det. Jag är övertygad om att det inte heller då ägarförändringar sker i andra ägargrupper är möjligt att informera omvärlden under pågående affärsförhandlingar.

Fru talman! Kanske det allra sista som industriministern sade är det intressantaste. Man följer spelet helt på det privata näringslivets villkor. Nu spelar även regeringen precis samma roll som det privata näringslivet, och industriministern är precis som vilken annan klippare som helst när han uppträder som ägaransvarig här. Det är en förfärlig tillbakagång för arbetarrörelsens värderingar av att ha en nationell stålpolitik. Industriministern kan inte här inför riksdagen ens ange vad man tänker sig att detta skulle leda till. Man kan misstänka att det är helt på börsens och helt på det privata näringslivets villkor som detta sker. Den osämja som finns inom SSAB visar att saken inrymmer mycket större problem än vad här redovisats av industriministern.

Fru talman! Industriministern skall ju nu informera oss. Vi har naturligtvis rätt att förvänta oss fylliga och uttömmande svar även när vi i riksdagen ställer frågor om skeendenas verkliga industripolitiska och sysselsättningspolitiska innebörd. Thage G. Peterson måste naturligtvis veta betydligt mera om vad de beslutade åtgärderna kommer att innebära, utöver vad som hittills kommit fram. En sådan här betydande omstrukturering måste ändå ha analyserats ur dessa aspekter. Jag tror inte att man likt blindbocken fattar beslut utan att veta vart färden går.
Fru talman! Efter det besked som industriministern nu givit kommer oron i berörda områden, i Borlänge och i Bergslagen i övrigt, att bestå under lång tid framöver. När frågan om en omstrukturering av ledningen för företaget blev aktuell uppfattades detta av många som ett svar på den förändring i strukturutvecklingen som var på gång inom företaget. Oron har därför självfallet en berättigad grund.
Fru talman! Jag är helt säker på att Karl Boo gärna medverkar till att sprida oro och öka den oro som eventuellt finns. Låt mig tillägga följande. Av handelspolitiska skäl är det nödvändigt att SSAB har ett markerat inslag av privat ägande. Med hänsyn till att man på vissa exportmarknader kritiskt talat om subventioner och bristande affärs Prot. 1986/87:31 mässighet när det gäller SSAB är det viktigt att visa att företaget lever under 20 november 1986 helt normala betingelser. Ett bredare ägande är här ett viktigt inslag. OM'SSABGE & lön Paul Lestander önskar att vissa resurser i LKAB skall öronmärkas för investeringar i en viss produktionsenhet, nämligen i Luleå. Jag menar att det är bolagets styrelse och ledning som skall besluta om när och var investeringar skall göras. För min del vill jag göra den kommentaren att det är utomordentligt viktigt att utvecklingen i SSAB ses i ett sammanhang. Jag kommer inte att medverka till något som ställer olika produktionsorter mot varandra. Varje sådant inslag skulle skada företaget. Det är vidare en överdrift att säga att de beslutade åtgärderna skulle dränera LKAB. Så är faktiskt inte fallet.
Fru talman! Det blir ännu intressantare och mera av klartext när industriministern nu yttrar sig igen. Det är kanske inte i första hand orterna som kommer att ställas mot varandra. Större delen av SSAB kommer på de olika orterna att få problem med den inriktning som vi nu kan se. Vad som är intressant är att det nu kanske inte ens är regeringen utan USA och EG-högkvarteret som bestämmer den svenska stålpolitiken. Detta förhållande kan kanske få konsekvenser för den rörelse som vi gemensamt säger oss tillhöra, nämligen arbetarrörelsen. Är det verkligen dessa krafter som i fortsättningen skall bestämma vilken omfattning stålpolitiken i vårt land skall ha?
Fru talman! Jag tror inte att jag har talat om öronmärkning av insatser i Luleå. Jag har frågat vad som skulle hända i Luleå. Dessutom vill vi veta vad som skall hända över huvud taget. Den främste företrädaren för ägarintressena i företaget sitter här i kammaren. Som presumtiv delägare och framtida beslutsfattare är man intresserad av att bli informerad. Tyvärr har denna frågestund inte givit särskilt stora bidrag till den informationen.
Fru talman! Nej, industriministern, jag vill inte vara med och sprida oro. Men de knapphändiga besked som industriministern har givit i frågan har verkligen spritt oro. Fru talman! Till sist vill jag säga att det var under den centerledda regeringen som den första åtgärden vidtogs för att få en modern verksamhet i Domnarvet. Det skedde då en mycket positiv inriktning som skapade trygghet och framtidstro.

Fru talman! Per Stenmarck har frågat statsrådet Birgitta Dahl om regeringen är beredd att medverka till att sandsugningen utanför Falsterbonäset förhindras. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Sveriges geologiska undersökning, SGU, har till regeringen överlämnat en ansökan från Kockums AB om tillstånd att utvinna sand, grus och sten från ett område i Öresund. SGU har tillstyrkt bifall till ansökningen. Ärendet bereds för närvarande inom regeringskansliet. Jag är därför inte beredd att nu ta ställning i frågan.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. När en så utpräglad naturoch miljöfråga som denna överlämnas från den av regeringen utsedda miljöministern till industriministern tycker jag att det visar en del av den vikt som regeringen tillmäter miljöfrågorna. Jag kan mycket väl förstå att denna fråga också har en industripolitisk sida. Den satsning som skall göras i Malmö som ersättning för Kockums civila fartygsproduktion är givetvis av största betydelse. Men allt har ett pris, och om priset är en raserad miljö kan priset lätt bli för högt. Sandsugningen utanför Falsterbonäset är ingalunda ny, den har förekommit i många år. Vad som händer vet vi inte exakt, det vet inte Sveriges geologiska undersökning med säkerhet, och det vet ingen annan heller. Vad vi vet är att ett stort sanduttag har förekommit i många år och att stränderna tidvis har raserats. Om det finns ett samband mellan dessa båda händelser vet vi inte mycket om, det kan vi bara misstänka. Men det är detta man borde ta reda på innan man fortsätter att intensifiera verksamheten, eftersom den sandsugning som nu skall ske är så oerhört mycket större än den som har förekommit tidigare. Hela tiden har denna verksamhet fått bedrivas trots lokala protester från många håll. Protester kommer från kommunen, naturvårdsintressenter, fiskerinäringen och allmänheten, och oron är stor. Låt mig få fråga industriministern: Vilka åtgärder är regeringen i detta fall beredd att vidta för att hindra skadegörelse på natur och miljö?

Fru talman! Inga-Britt Johansson har frågat mig om jag är beredd att genom amnesti eller på annat sätt medverka till att barn som vistats länge i landet får stanna kvar. Det är viktigt att handläggningstiderna för utlänningsärenden förkortas. Jag vill i detta sammanhang framhålla att de allra flesta asylsökande får sina ärenden slutbehandlade på kortare tid än ett år. Endast i en mycket liten andel av ärendena är den sammanlagda handläggningstiden längre än två år. Det är då fråga om ärenden som efter negativt beslut hos invandrarverket överklagats till regeringen och där ofta omfattande utredningar varit nödvändiga. Under de senaste tre månaderna har arbetsmarknadsdepartementet tillfälligt förstärkts med 25 tjänster för handläggning av utlänningsärenden. Denna förstärkning har redan medfört att ärendebalansen beträffande sådana ärenden i regeringskansliet minskat med omkring en fjärdedel sedan augusti månad. Utlänningslagen, 1980:376, förutsätter att varje ärende avgörs individuellt. Generella beslut angående grupper av asylsökande fattas därför inte. Det finns skäl att med förtur avgöra ärenden som berör barn. Ibland är det dock nödvändigt att göra mycket tidskrävande utredningar. I motiven till en ändring i utlänningslagen år 1984, proposition 1983/84:144 s. 127, framhålls att en lång vistelsetid i Sverige bör kunna vägas in i bedömningen av om en barnfamilj skall få stanna här. Bl.a. skall den anknytning barnen fått till Sverige beaktas. Denna anknytning kan exempelvis uppstå genom att de under en långvarig handläggningstid gått en längre tid i svensk skola. Detta innebär att särskild hänsyn redan tas till barnens situation.

Fru talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är händelserna i Hjällbo i Göteborg, där ett antal ungdomar ”mjukockuperade” ett rum i kyrkan och demonstrerade för att försöka hjälpa en kamrat som vistats i landet i nästan två år från att utvisas. I det här området har man haft känningar av rasoch främlingshat. Nynazisterna har tidigare haft framgångar där. Överallt fanns nynazistiskt klotter som ”Bevara Sverige Svenskt” och slagord mot invandrare. Man drog i gång verksamheter i skolorna. Man studerade ingående vad främlingshatet ställde till med under kriget. I gemensamma aktioner tvättades allt rasistiskt klotter bort. Då började man märka en ändrad hållning mot invandrarna. Exempelvis kunde man under kampanjen Flykting 86 få ihop 70 000 kr. I dessa aktiviteter deltog den 13-årige Jorge Castro-Rivera och hans 520 kamrater. Beslut om utvisning av Jorge och hans mamma har fattats. Var de finns nu vet jag inte. Förmodligen är de gömda någonstans. Rikslarm har gått. Jag har använt fallet Jorge som exempel på ett stort problem, som är mycket större än att en enskild individ drabbas. För den som utvisas är det naturligtvis en tragedi oavsett hur bokstavligt vår lagstiftning har följts. Men det är också en tragedi för de kamrater som har engagerat sig. De är unga människor som just håller på att lära sig att vi måste ta hand om varandra. Och varje gång är det en framgång för främlingshatet. Hur skall unga människor orka med att engagera sig för sina invandrade kamrater, när man inte klart kan se att lagstiftare och myndigheter lever upp till den humanitet som man påstår skall prägla samhället? Jag skulle vilja fråga invandrarministern om det ändå inte finns möjlighet att lägga ännu större tyngd vid det faktum att invandrare kanske vistats i landet en lång tid, att man går i skolan och deltar i andra sociala aktiviteter och har fått många kamrater. Som det är nu är det en tragedi för alla inblandade parter.
Fru talman! Låt mig säga att jag tycker det är utmärkt att klasskamrater visar solidaritet med utländska barn som går i skolan. Jag vill gärna uppmuntra skolungdomar till det. Det är ett bra sätt att motverka främlings fientlighet. Ibland blir emellertid resultatet av asylprövningen att en familj med barn måste lämna Sverige. I en sådan situation är det viktigt att klasskamraterna försöker att upprätthålla kontakt, trots att deras kamrat har återvänt hem. Kontakt kan upprätthållas exempelvis genom brev, rapporter från skolarbetet och i vissa fall genom besöksutbyte. Det är viktigt att även den som av en eller annan anledning tvingats lämna vårt land kan känna att det finns vänner i Sverige som vill behålla personlig kontakt med vederbörande. Låt mig som svar på Inga-Britt Johanssons fråga säga att vi, som jag tidigare påpekade, redan tar hänsyn till barnens situation. Jag är beredd att ytterligare överväga i vilken utsträckning barnens skolgång kan beaktas i sammanhanget.

Fru talman! Jag ber att få tacka ministern för det senare beskedet. Jag tror att barnen i Hjällbo och på andra ställen efter ett sådant besked känner att det ändå hjälper med aktioner. Barnen i Hjällbo har i dikter och noveller beskrivit hur de kände under ockupationstiden. Jag skall använda de resterande 40 sekunderna av min repliktid till att läsa en del av en dikt som jag tycker säger väldigt mycket: ”Varför efter två år? Varför så lång tid? Varför denna väntan? Varför Jorge? Varför nu? Varför ovisshet? Varför så många frågor? Varför får han inte stanna? Man är rädd Man vågar inte hoppas Man väntar på telefonsignaler Man hoppar till när det ringer och väntar .

Fru talman! Hugo Hegeland har frågat justitieministern dels vilken praxis regeringen tillämpar när det gäller att upphäva domstolars beslut att utvisa utlänningar som dömts för brott, dels i hur många fall regeringen under de senaste fyra åren upphävt sådana beslut. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Ett utvisningsbeslut som meddelats en utlänning på grund av brott kan upphävas av regeringen enligt 71 § utlänningslagen . Beslutet kan upphävas om det är omöjligt att verkställa av t.ex. politiska skäl. Det kan även vara så att verkställigheten inte kan genomföras eftersom hemlandet berövat den utvisade medborgarskapet och därför vägrar att ta emot denna. Detta är inte helt ovanligt beträffande t.ex. vissa östländer. En annan orsak till att ett utvisningsbeslut kan upphävas är att nya personliga omständigheter tillkommit som inte framgår av domen. I dessa senare fall upphävs inte utvisningsbeslutet omedelbart. Utlänningen får i regel en första ”prövotid” om sex månader och därefter ytterligare två om vardera ett år, förutsatt att det inte inträffar några omständigheter som talar mot en sådan förlängning. Först därefter har han möjlighet att få utvisningsbeslutet upphävt. Någon statistik av den typ Hugo Hegeland efterfrågar förs inte. Jag kan därför tyvärr inte tala om hur många beslut som upphävts under den ifrågavarande tiden. Jag vill dock framhålla att regeringens praxis, särskilt när det är fråga om grov brottslighet, är synnerligen restriktiv.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Den första delen tycker jag är tillfredsställande. Beträffande den senare delen är jag däremot mycket förvånad över att man inte för någon statistik i frågan och att statsrådet därför inte kan svara på en så enkel fråga som i hur många fall man har beviljat nåd i den här typen av ärenden. Statsrådet säger ändå: ”Jag vill dock framhålla att regeringens praxis, särskilt när det är fråga om grov brottslighet, är synnerligen restriktiv.” Iså fall borde det väl vara mycket enkelt att plocka fram statistiken. Ärinte statsrådet intresserad av den? Det är väl bara att beställa fram statistiken, så får man den. Eller har departementet mindre resurser än vi har här i riksdagen? Här kan man ju gå till utredningstjänsten och få fram nästan vad som helst. I så fall får vi väl bistå. Statsrådet säger att regeringen är mycket restriktiv. Det skall bli intressant att se om det är så när det gäller ett känt fall, den s.k. skomakarligan, där mannen dömdes till sju år och redan är ute efter fyra år. Han dömdes dessutom till utvisning, så det var ett hårt straff. Det skall bli intressant att se i vilken utsträckning regeringen kommer att ändra här. Det är ju ett egendomligt förhållande att regeringen med hänsyn till olika omständigheter genom nåd egentligen ytterligare halverar det totalt utmätta straffet i allvarliga fall, medan andra som begår samma brott får sitta tiden ut, eftersom de råkar vara svenska medborgare. Är man utländsk medborgare har man chans att få en nästan dubbel halvering av straffet. I sådana fall är man verkligen intresserad av hur restriktiv regeringen är. Ärstatsrådet verkligen inte intresserad av att få fram statistiken? Finns det inget folk på departementet?
Fru talman! Det finns ganska många som arbetar i departementet, och jag försäkrar att de arbetar energiskt. Men som sagt finns det inte precis den statistik som Hugo Hegeland efterfrågar. Han frågar explicit efter statistik över ärenden som gäller grova brott. Låt mig när det gäller det enskilda ärende som Hugo Hegeland tycks syfta på meddela att regeringen i dag har avslagit en ansökan om upphävande av utvisningsbeslutet. I övrigt är jag självfallet förhindrad att vidare kommentera ett enskilt ärende.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för den sista upplysningen. Den var mycket värdefull att få, och den bekräftar att det inte handlade om tomt prat —- eller skall vi säga ”tomt munväder”, för att citera finansministerns tautologiska uttryckssätt. Denne har tydligen tagit intryck av andra statsråds sätt att behandla svenska språket. Nu säger statsrådet att man arbetar väldigt energiskt i departementet. Men jag undrar om man inte möjligen har råkat ut för kampanjen mot energiproduktion. Det statsråd som sitter framför statsrådet Andersson har ju inriktat sig på att begränsa den. Tydligen har även statsrådet Anderssons avdelning drabbats av en energiminskning eller blivit föremål för en förlamande inverkan av den här kampanjen som andra departement bedriver. Jag hoppas verkligen att de här siffrorna kommer fram. Det kan ju inte vara så märkvärdigt att plocka fram denna statistik.

Fru talman! Gullan Lindblad har ställt en fråga till mig som rör permitteringslönesystemet. Enligt Gullan Lindblad har detta system inneburit att många företag inom plåtslagerioch takläggningsbranscherna har fått ekonomiska problem och lagts ner på grund av att de vid otjänlig väderlek vintertid tvingats permittera. Frågan till mig gäller vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska dessa branschers problem i syfte att öka anställningstryggheten. Det nya permitteringslönesystem som infördes den 1 januari 1985 innebär att en arbetsgivare som permitterar en arbetstagare är skyldig att betala full lön under hela permitteringstiden. För detta erhåller arbetsgivaren ett visst statsbidrag. Genom denna reform fick arbetare vid permittering samma villkor som en tjänsteman alltid har haft, och den ekonomiska risk som tidigare låg på arbetstagaren flyttades över till arbetsgivaren. En gammal orättvisa avskaffades härmed. I den proposition som regeringen förelade riksdagen i denna fråga, och som riksdagen sedan antog, anförde jag att det fanns anledning att noga följa tillämpningen av de nya permitteringslönereglerna och att en utvärdering av reglerna skulle ske senast sedan de har varit i kraft under två år. Parterna på arbetsmarknaden är också införstådda med detta. Den 1 januari 1987 har de nya permitteringsreglerna fungerat i två år, och jag kommer inom kort att föreslå regeringen att ge riksrevisionsverket i uppdrag att göra denna utvärdering. I utvärderingen skall bl.a. studeras väderpermitteringar inom byggnadsbranschen. Därefter kan man bedöma om det finns skäl att vidta några ändringar i gällande permitteringslönesystem.

Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det är positivt så till vida att frågan nu kommer att bli föremål för en översyn. I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 7, som kommer att behandlas senare i kväll här i kammaren, står faktiskt att frågan redan är föremål för arbete och utvärdering i regeringskansliet. Detta är material som har kommit mig till handa sedan jag ställde frågan. Nåväl, jag får hoppas att frågan omgående blir föremål för en översyn. Jag hoppas givetvis på snabba åtgärder, för nuvarande förhållanden är inte rimliga! Jag kan berätta att ett takläggningsföretag i Karlstad med 55 takmontörer anställda förra vintern fick betala 1,2 milj.kr. i löner och sociala avgifter, utan att få något som helst arbete utfört på grund av väderpermitteringar. Ett litet plåtslageri med 17 anställda fick under samma period betala 300 000 kr. — en stor summa för ett så pass litet företag. De statliga bidragen motsvarar inte ens hälften av kostnaderna för företagen. En löntagare som har 65 kr. i timmen kostar i lön och sociala avgifter 858 kr. per dag, medan det statliga bidraget är 298 kr. per dag. Företagaren har alltså en direkt egen kostnad om 560 kr. per dag utan att få något som helst arbete utfört. Det går inte att driva företag på dessa premisser, det förstår säkert arbetsmarknadsministern också. Jag vill nu ställa frågan om vi ganska snart kan få denna utvärdering, och om arbetsmarknadsministern då är beredd att verkligen vidta åtgärder när det visar sig att jag har rätt. Jag känner ju ganska väl till dessa branscher.

Fru talman! På arbetsmarknadsdepartementet har vi försökt kontrollera uppgifterna i Gullan Lindblads fråga om att företag har gått omkull på grund av det nya systemet. Vi har haft samtal bl.a. med länsarbetsnämnderna i Värmlands län och Norrbottens län liksom med företrädare för arbetsmarknadens parter. Vid de förfrågningar som vi gjort har det inte framkommit några uppgifter om att företag gått omkull av det här skälet. När den här reformen skulle genomföras var det så att en del arbetsgivare på byggsidan trodde sig kunna stå utanför hela denna rättvisereform. Det gjorde att man på den kanten kom i gång senare, att företagarna fick mycket kort tid på sig att anpassa sig till det nya systemet. Den första vintern blev också ovanligt kall. Därför är jag väl medveten om att man förra året hade en rad problem. Nu har arbetsgivarna möjlighet att av fastighetsägarna utkräva kostnadsersättning. Det har ju egentligen varit fel att skattebetalarna skulle stå för dessa kostnader.
Fru talman! Jag tycker att det hade varit bättre om arbetsmarknadsministern gått ut och frågat företagen direkt — det har jag gjort. Frågan har nämligen uppmärksammats av bl.a. Värmlands Folkblad. Den uppmärksammades också vid plåtslagerikongressen i somras och senare av Byggmästareföreningen och Takentreprenörföreningen. Man anser att något måste göras åt detta problem. Man hyser mycket stor oro inför framtiden och frågar sig om företagen skall kunna leva vidare. Jag har, som jag har skrivit i min fråga, två konkreta exempel i min egen kommun på företag som tvingats ”gå omkull” bl.a. därför att dessa utgifter blivit för stora. Det går inte att ersätta de här jobben med inomhusarbete; man är till 80-90 96 beroende av att göra arbetet utomhus. Jag har inte ifrågasatt trygghetens betydelse för de anställda, men jag undrar: Är tryggheten för de anställda bättre, om de riskerar att mista sitt arbete? Jag tror att de anställda vore väl så betjänta av att en ändring kom till stånd och att de kunde räkna med att åtminstone ha kvar sina jobb.
Fru talman! Jag har kontrollerat uppgifterna om de två företagen i Värmland. Enligt vad jag har fått fram är det andra skäl som lett till att de gått omkull än det här permitteringslönesystemet. Vi har kontakter även med enskilda företag — vi får ganska många telefonsamtal i den här frågan från ett enskilt företag. Jag vet att man uppfattar dessa regler som ett problem. Jag håller med om att det var ett problem när vi införde systemet, eftersom tiden blev för kort för att man skulle kunna lägga ut kostnaderna på dem som skall bära dessa kostnader, nämligen fastighetsägarna. Det är den fastighetsägare som får sitt tak reparerat som skall betala. Nu har systemet varit i kraft så länge att det inte finns några som helst skäl att inte ta ut kostnaderna från den som skall betala. Men skattebetalarna, Gullan Lindblad, har andra utgifter att stå för i första hand.
Fru talman! Jag har inte i förstone begärt att skattebetalarna skall stå för kostnaderna. Det finns säkert andra möjligheter att lösa problemet, men det går inte att ta mer betalt. Bl. a. var man på plåtslagerikongressen inne på att dessa företag kanske skulle kunna få nedsatta socialavgifter. Jag litar på de företag som jag fått uppgifter ifrån. Oron är stor. Det ena företaget, som nu har ett sjuttiotal anställda, säger att man skulle kunna anställa ytterligare ett femtiotal, om man vågade med hänsyn till bl.a. permitteringsreglerna. Jag tycker att arbetsmarknadsministern borde vara bekymrad över arbetslöshetssituationen i Värmland. Värmland har ju i många år toppat arbetslöshetsligan näst efter Norrbotten. Ja, kanske Blekinge ligger högre för närvarande? Det måste göras någonting för att rädda de arbetstillfällen som finns kvar!

Fru talman! Björn Samuelson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att få en bra arbetsmiljö när det gäller handhavande av freon. Jag vill först säga att även jag i fortsättningen tänker använda benämningen freoner trots att Freon bara är företaget DuPonts varumärke på sin egen produkt. Vid t.ex. skumplasttillverkning, vid användning som lösningsmedel samt vid underhåll och reparation av bl.a. värmepumpar och kylanläggningar kan anställda utsättas för freoner i sitt dagliga arbete. En annan typ av risk kan uppkomma vid haverier eller stora olyckor i exempelvis värmepumpar. Det finns i dag i arbetsmiljön gränsvärden för de vanliga freonerna. Internationellt sett är de svenska gränsvärdena låga. Forskning pågår inom det här området, och arbetarskyddsstyrelsen följer denna noggrant. Speciellt skulle jag vilja peka på den undersökning som yrkesmedicinarna i Örebro för närvarande gör på kylmontörer. Det är främst risken vid korta men relativt höga expositioner som studeras. Risken vid olyckor eller haverier har medfört att stora värmepumpsanläggningar är försedda med varningseller utrymningslarm. Det senare krävs i arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om utrymning. I många värmepumpsanläggningar kan också delar av anläggningen stängas av för att minska utsläppen vid olyckor. Arbetarskyddsstyrelsen förbereder för närvarande föreskrifter för kemisk processindustri. Reglerna kommer att vara tillämpliga även på värmepumpsanläggningar vid värmeverk. Avslutningsvis vill jag säga att det naturligtvis finns grupper som kan vara utsatta för större risker än andra och som därför bör få särskild uppmärksamhet inom såväl forskning som tillsyn. Enligt vad jag erfarit följer tillsynsmyndigheten noggrant dessa speciella grupper, och jag anser därför inte att det i dagsläget erfordras några speciella åtgärder från regeringen, utöver den utredning av läckage från värmepumpar som statsrådet Dahl nyligen initierade.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Vi kan väl fortsätta att säga freoner, även om det också finns arcton, frigen osv. Egentligen borde man använda beteckningen CFC eller köldmedier, men vi säger ju perstorpsplattor, så låt gå. Freondebatten visar hur intimt arbetsmiljöfrågan hänger ihop med miljöpolitiken över huvud taget. Detta har vi från vpk:s sida starkt hävdat i debatten. Gränsvärdet, som ligger på 500 ppm för freon, är lågt, säger arbetsmarknadsministern. Men den här gasen är förrädisk. Redan vid 50 ppm och exponering under en halvtimme uppträder hosta, som övergår snabbt. Men sedan uppträder problemen igen. Efter två dygn uppträder lungödem, och då menar expertisen att det är för sent att sätta in behandling. Nu är det också så att freon påverkar hjärtverksamheten, och vid stress ökar farligheten när freon påverkar hjärtat. Det innebär att de som står och arbetar vid ”line” vid tillverkning av vitvaror som kylskåp och frysar t.ex. är en väldigt viktig riskgrupp. Om man läser arbetarskyddsfondens instruktioner, som används vid utbildning av kylmontörer, bl.a. vid AMU, finner man på s. 10-11: ”Se till att utsläpp av CFC sker till fria luften.” Säg att det sker 2 000 sådana enkla ingrepp som dränering av hushållsmaskiner per dag i Sverige. Det innebär 400 kg freon i luften varje dag! Det vore nog bra om man hade en kontakt mellan arbetsmarknadsdepartementet och miljödepartementet i den här frågan. Jag tycker att det är tråkigt att inte sådana kontakter tas.
Fru talman! Det skulle vara mycket tråkigt om sådana kontakter inte togs. Därför är det också så att statsrådet Dahl och jag faktiskt har haft diskussioner vid olika tillfällen om dessa problem. Den utredning som jag nämnde nyss kommer ju också att behandla såväl de inre problemen som de yttre. Jag tycker att det här är en viktig fråga och att det är viktigt att de som arbetar med sådant kan känna största möjliga säkerhet. Därför är det också angeläget att fortsätta både forskningsarbetet och utvecklingen av kungörelser, som bl.a. arbetarskyddsstyrelsen nu är i färd med.
Fru talman! Det var bra, arbetsmarknadsministern! Men är då arbetsmarknadsministern också beredd att se till att forskning kommer till stånd och att föreskrifter förbereds även för de människor som jobbar vid ”line” och som handhar freon?
Fru talman! Jag anser att det är självklart att man från arbetarskyddsstyrelsens sida skall bry sig om alla arbetare som utsätts för problem av det här slaget. Det gäller oberoende av om man arbetar vid ”line” eller någon annanstans.
Fru talman! Jag tar det till intäkt för att vi kan gå ut och lugna bl.a. de arbetare som har kämpat för sin rätt till en vettig arbetsmiljö, t.ex. vid Electrolux i Arvika.

Fru talman! Marianne Andersson har frågat mig om samma kontroller sker hos de utländska tillverkarna av foder till sällskapsdjur som hos de svenska och, om inte, vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att åstadkomma samma villkor för utländska och svenska tillverkare. Utgångspunkten för kontrollen av foder är att den skall vara likvärdig, vare sig fodret tillverkas inom landet eller importeras. Närmare föreskrifter för kontrollen utfärdas av lantbruksstyrelsen. För närvarande gäller att kontroll av märkningen av fodret skall ske genom oanmälda besök hos foderleverantören. Det är därvid ingen skillnad om denne är en tillverkare eller en importör. Även i övrigt motsvarar kontrollen av importerat foder i huvudsak den av inhemskt. Den enda verkliga skillnaden gäller tillverkningsprocessen, som av naturliga skäl inte kan bli föremål för samma tillsyn när fodret tillverkas i utlandet. Även för importerat foder uppställs dock regelmässigt vissa krav på processtekniken, om fodret innehåller animaliska produkter.

Fru talman! Jag tycker nog att Marianne Andersson litet grand slår in öppna dörrar. Dels sker ju en mycket noggrann kontroll av de produkter som importeras när dessa kommer till Sverige, dels skall den som importerar foder som innehåller animaliska produkter ha tillstånd från lantbruksstyrelsen. Uppgifter skall lämnas om recept och processteknik. Lantbruksstyrelsen intresserar sig då framför allt för det som Marianne Andersson också talar om —-uppvärmningstid och temperatur, som skall vara tillräckligt väl tilltagna för att fodret skall vara hygieniskt och invändningsfritt. Om dessa krav inte uppfylls, blir det heller inget importtillstånd. Det är således en noggrann kontroll som sker.

Fru talman! Det som Marianne Andersson säger är litet egendomligt. Det sker alltså en likvärdig kontroll av de produkter som tillverkas i Sverige och av dem som importeras. Självfallet kan processtekniken följas direkt i Sverige, men det krävs intyg m.m. av importören för att han skall få tillstånd att importera. Skulle lantbruksstyrelsen anse att problemet är så stort finns det möjlighet att låta den tillsynsgrupp som utför processteknikkontrollen i Sverige kräva att få inspektera anläggningar utomlands från vilka livsmedel importeras. Så sker i en del andra fall när det gäller import av livsmedel.

Fru talman! John Andersson har frågat statsrådet Birgitta Dahl om hon är beredd att vidta nödvändiga åtgärder för att ansvarig myndighet undersöker möjligheterna att få ned cesiumhalten i bl.a. fisk och kött och följer upp undersökningarna med råd och information. Bakgrunden till frågan är enligt John Andersson att man i olika tidskrifter kan läsa om experiment och försök som görs av privatpersoner för att få ned halten av cesium i bl.a. kött och fisk. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Strålskyddsinstitutet har ställt samman den information och de rekommendationer som gäller med anledning av följderna av Tjernobylolyckan i en broschyr som delats ut till alla hushåll. I broschyren slås fast att vi kan äta allt som säljs i handeln, också där nedfallet varit stort. Även vad gäller John Anderssons konkreta fråga om möjligheterna att i särskilda fall få ned cesiumhalten i livsmedel finns information i broschyren. Livsmedelsverket, som i första hand är den myndighet som ansvarar för dessa frågor, kommer också fortsättningsvis att pröva och informera om metoder att sänka cesiumhalten i livsmedel. Utöver de åtgärder som kan vidtas för att få ned cesiumhalten i färdiga livsmedel, görs stora ansträngningar inom djurhållningen för att med hjälp av fodret minska cesiumhalten.

Fru talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Det är inte länge sedan jag deltog i en debatt här i kammaren och diskuterade dessa problem med Birgitta Dahl. Jag märker att det är litet svårt att formulera frågan så att den förstås på rätt sätt. Det talas om livsmedel, men frågan gäller fortfarande de människor som bor i de utsatta områdena och som tar sitt kött och sin fisk direkt från naturen. Den här informationen från strålskyddsinstitutet som det hänvisas till är för det mesta lugnande besked och jämförelse med röntgensköterskor osv., som människor faktiskt inte alls är intresserade av. De är intresserade av att få ned halten av cesium i de produkter de hämtar i naturen. Man kan exempelvis läsa om att en privatperson har gjort ett experiment: Han fryste fisken, han tinade upp den, han tryckte vätska ur fisken. Därefter lades fisken i vatten, vätska trycktes ur igen och sedan fick fisken ligga i saltlake ett dygn och ett dygn i vatten. Därefter sköljde och torkade han fisken och då hade cesiumhalten gått ned från 8 600 bequerel kg. Nästan varje vecka får man läsa om sådana experiment, och människor blir ännu mer förvirrade. Man kan då ställa frågan: Vilken roll har exempelvis livsmedelsverket i sammanhanget? Det är ju sådan information människorna behöver. Om det finns enkla medel att få ned halterna i de produkter människor tar från naturen skulle det verkligen vara en stor hjälp. Jag frågar alltså: Var finns informationen om sådan hjälp?
Fru talman! John Andersson tar förvisso upp ett mycket viktigt problem: Hur skall samhället kunna hjälpa människor som bor i de områden som är värst drabbade att kunna göra någonting själva? Samhället måste göra det, mer och mer efter hand. De problem som John Andersson tar upp har också strålskyddsinstitutet tagit upp i sin broschyr, som inte bara handlar om det som John Andersson sade utan också har en rubrik: Det här kan du göra själv. Den informationen riktar sig till dem som jagar, fiskar, plockar bär och svampi de områden som är hårdast drabbade. Där talas det om hur man skall bete sig med svamp, bär, fisk och kött. Livsmedelsverket har också kompletterat med uppgifter om saltning och lakning som medel att minska föroreningshalterna. Ju fler metoder man hittar, desto mer information måste självfallet ges ut. Jag är helt överens med John Andersson på den punkten. Efter nyår kommer livsmedelsverket att ge ut kostråd, som vi hoppas skall kunna ge ytterligare konkreta, praktiska tips om hur människor skall kunna bete sig.
Fru talman! Jag fick uppgifter om att livsmedelsverket redan en ganska kort tid efter det nedfallet inträffade i våras påbörjade vissa prov, bl.a. med kött. Man malde kött, sköljde kött osv. Men jag har inte sett några som helst informationer från livsmedelsverket om hur proven utföll. Människorna upplever att den information som de mest får är olika jämförelser och lugnande besked och uppgifter om att det inte är så farligt att äta dessa produkter — samtidigt som de får veta att de under inga omständigheter får sälja eller ge bort dem till någon annan. Det är alltså fritt fram och ofarligt att äta dem själv! Jag hälsar med tillfredsställelse om det framöver kommer en rådgivning som är officiell, så att inte människorna blir förvirrade av alla dessa tidningsuppgifter om privatpersoner som står för olika experiment.

Fru talman! Ingbritt Irhammar har frågat statsrådet Bengt K. Å. Johansson om han avser att vidta åtgärder så att svenska konsumenter dels kan garanteras samma höga kvalitet på importerade produkter som de inhemskt producerade livsmedlen håller, dels också får information om skillnaden i svensk och utländsk livsmedelsproduktion. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Utgångspunkten för kontrollen av livsmedelsimporten är att den skall vara likvärdig med kontrollen av inhemska livsmedel. Den statliga livsmedelskontrollutredningen har nyligen prövat frågan om hur bl.a. importkontrollen bör vara utformad. Prövningen har gjorts med utgångspunkt i principen att kontrollen bör vara likartad och neutral i förhållande till livsmedlens ursprung och den marknad de är avsedda för. Kontrollen av det kött som importeras är redan i dag organiserad på ett sätt som liknar besiktningen av det kött som produceras inom landet. Beträffande importen av vegetabilier påpekar utredningen att det kan finnas anledning att pröva hur kontrollen av denna import från praktiska synpunkter bäst skall utföras, bl.a. med avseende på vilka laboratorieresurser som skall utnyttjas. Livsmedelskontrollutredningens förslag övervägs för närvarande inom regeringskansliet. När det gäller livsmedelsinformationen till konsumenterna vill jag hänvisa till det uppdrag om märkning av livsmedel som regeringen lämnade till livsmedelsverket i mars i år. Verket skall utreda hur märkningen bör vara utformad för att ge konsumenten bättre information vid valet av livsmedel.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Konsumenter måste ha rätt att ställa lika höga kvalitetskrav på alla livsmedel som i dag saluförs i Sverige. Inom centern anser vi att kvalitetskrav måste gälla lika oberoende av om livsmedlen produceras i Sverige eller om de har importerats. Därför har vi i motioner framfört krav på att förbud införs mot import av livsmedel, som har framställts på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige. Kravet är ställt för att våra konsumenter skall känna trygghet när de fritt väljer bland de livsmedel som saluförs på marknaden i dag. Jag vill fråga om inte jordbruksministern anser att det innebär en minskning av skyddet och risk för de svenska konsumenterna, om vi inte ställer lika höga krav på importerade livsmedel som på inhemskt producerade. Enligt vår mening räcker det inte att bara kräva att livsmedlen skall vara likvärdiga. Tyvärr behöver det i dag inte ges några garantier för att livsmedlen produceras på ett för Sverige godtagbart sätt. Även om det sker en viss kontroll av det importerade, har det från olika håll framförts kritik, som går ut på att det är svårt att upptäcka restsubstanser från bl.a. kemoterapeutika och hormonrester, och det är oroande. Är man konsekvent måste man ju anse att antingen är våra svenska regler onödiga — och då skall vi tillåta mer av det här i Sverige — eller också är de befogade och då bör vi förhindra införsel till Sverige av de ifrågavarande varorna. Enligt min mening har Sveriges konsumenter ingen reell chans att välja svenskproducerade livsmedel i handeln, eftersom vi i dag inte har krav på ursprungsbeteckning på varorna. Här talades det om märkning. Jag undrar om det med detta också menas ursprungsbeteckning. Därför vill jag fråga jordbruksministern om jordbruksministern ämnar verka för att utökningen av märkningen också får gälla ursprungsbeteckning.
Fru talman! Den sista frågan utreder livsmedelsverket, som har fått i uppdrag att se över vilka kvalitetskrav som kan anses viktiga och som kan göra det lättare för konsumenten att välja på ett bättre sätt. Jag har emellertid inget skäl att här gå in på detta, eftersom det inte finns med i Ingbritt Irhammars fråga. Den första frågan är naturligtvis viktig, dvs. frågan om hur man skall kunna få en kontroll av de importerade varorna som såvitt möjligt motsvarar den som sker när det gäller svenska varor. Det är ju inte alltid säkert att det är så att säga en skala: att man i ett land har låga krav, medan Sverige har de högsta kraven. Sverige har höga krav, och det är bra att Sverige har det. Det skall vi alltså ha, och vi kan gärna skärpa dem när vi upptäcker nya problem. Men det kan också vara så, att andra länder har andra typer av problem. I ett främmande land kan man bekämpa andra saker än dem som vi bekämpar här i Sverige. Vi har också skäl att lära oss av utlandet och inte bara utgå ifrån att det är sämre ställt där. De svenska myndigheterna gör alltså vad de kan i syfte att åstadkomma att det ställs likvärdiga krav. Kontrollen på importvarorna är också utomordentligt hård, jämförd med andra länders kontroll. Vi har alltså givit en utredning det speciella uppdraget att se efter om vi kan få kontrollen mer likvärdig. Som jag också framhöll i svaret har det lagts fram förslag som nu övervägs i kansliet.
Fru talman! Märkningen av livsmedel utreds, men visst kan utredningen få tilläggsdirektivet att märkning om ursprungsland är önskvärd. Jag är medveten om att Sverige har mycket höga krav när det gäller kvaliteten på livsmedel. Det är bra, men det är inte bra om vi inte kan ställa samma krav på de importerade varorna. Specialister på området säger också att vi inte kan klara detta, eftersom vi inte kan mäta restsubstanserna. När det exempelvis gäller kött får vi in delar av kött, där det t.ex. är omöjligt att upptäcka antibiotika. Orsaken är att sådant oftast upptäcks i inälvorna. Därför vore det tryggast för konsumenterna med ett system som tvingar importören att lämna garantier. Kan inte jordbruksministern tänka sig att Prot. 1986/87:31 verka för att vi får sådana garantier? 20 november 1986

Fru talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att t.ex. miljöfarliga utsläpp skall kunna åtgärdas snabbt och företagen skall tvingas ta ansvar för en bra miljö. Frågan har ställts med anledning av vad som nyligen kom fram om utsläppen till luften från SSAB:s stålverk i Borlänge. Den typ av omfattande industriella verksamheter som nämns i frågan har regelmässigt varit föremål för tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen. I ett tillstånd skall noga anges vad företaget har att iaktta för att störningarna till omgivningen skall bli så små som möjligt. Tillsynsmyndigheter enligt miljöskyddslagen är normalt statens naturvårdsverk och länsstyrelserna. Om ett företag åsidosätter ett villkor i ett tillståndsbeslut och företaget inte självmant rättar till felet kan tillsynsmyndigheten agera på olika sätt. Den kan meddela vitesföreläggande om rättelse men kan också själv gå in och rätta till felet på företagets bekostnad. Som en sista utväg kan länsstyrelsen i allvarligare fall även stoppa verksamheten. Tillsynsmyndigheten är även skyldig att verka för att en överträdelse åtalsprövas. Vad gäller de i frågan berörda utsläppen i Borlänge visar de mätningar som företogs i slutet av augusti dels att utsläppen av stoft av allt att döma överskrider fastställt värde, dels att det förekommit oförutsedda utsläpp, av bl.a. bly och olika klorföreningar. Jag ser allvarligt på det inträffade och utgår ifrån att bolaget och berörda myndigheter med all kraft verkar för en lösning av de problem som uppkommit. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning med uppgift att göra en översyn av miljövårdsorganisationen. Tillsynsfrågorna skall därvid särskilt tas upp. Utgångspunkten för översynen är nödvändigheten av att de samlade resurserna för miljövård kan utnyttjas så effektivt som möjligt för att lösa viktiga miljöproblem. Det är också min avsikt att inom kort ta upp vissa frågor av betydelse i sammanhanget i en proposition om ändringar i miljöskyddslagen.
Fru talman! Jag tackar för svaret på frågan. Jag tolkar det så att regeringen ser allvarligt på den typ av händelser som förekommit i Borlänge. Det får jag tacka för. Av vilken orsak myndigheterna agerar som de gör låter jag vara osagt, men för allmänheten, som drabbas av miljöproblemet, ser de inte ut att kunna ta det på allvar — den saken är fullständigt klar. Ett företag säger att man skall lägga ned verksamheten om myndigheterna kräver den allra minsta investering, trots att liknande företag gjort liknande investeringar. Men 9” myndigheterna handlar inte så kraftfullt som människorna skulle kunna kräva. Det är ett stort problem, och det är därför jag har ställt frågan. Birgitta Dahl säger nu att man skall göra vissa ändringar i miljöskyddslagen. Men är det ändringar som verkligen gör att myndigheterna kan framtvinga ordentliga miljöåtgärder av företagen? I det här fallet är det fråga om en lång historia; miljöintresset har här länge stått tillbaka och fått mycket stryk i opinionen. Kanske har miljöintresset i samhällets mening inte ens kunnat tränga sig fram och göra sig hört, vilket jag tycker är oerhört beklagligt. Dessutom är det kanske inte, som det framställs i svaret, fråga om oförutsedda utsläpp av bly och klorföreningar. De är förutsedda. Tungmetallutsläppen har ökat under hela 1980-talet, och det har påpekats av bl.a. miljöorganisationer — de är inte oförutsedda! Klorföreningarna påvisades också av naturvårdsverket, som påpekade att erfarenheter från t.ex. Japan visar på sådana. Utsläppen är alltså inte oförutsedda — det är snarare så att man från företagets sida har vetat om dem. Myndigheterna borde här, tycker jag, ha ett mycket större ansvar för att gripa in.
Fru talman! Det var naturligtvis inte av en slump som jag valde att i mitt svar dels påpeka vilka skyldigheter som både företag och myndigheter har, dels säga att regeringen ser med stort allvar på frågor av den här karaktären. Vi har ännu inte sett slutet på detta ärende. Jag tycker att vi skall ge alla inblandade en chans att reda ut det på det sätt som miljöskyddslagen och riksdagens och regeringens beslut förutsätter. Det är självfallet utgångspunkten för mitt, myndigheternas och — utgår jag ifrån — också företagets handlande. Jag tycker att Lars-Ove Hagberg också skall ge den kommande lagstiftningen och omorganisationen chansen att bli någonting bra — det är nämligen min ambition att så skall bli fallet.
Fru talman! Jag ger alltid någon en chans. Men i detta sammanhang har ju företaget fått så många chanser. Man kände till utsläppen redan 1982. Företaget begärde, och fick, uppskov med kravet att klara av det före 1985. Nu skriver vi november 1986, och man klarar det icke. Företaget har varnats för tungmetallutsläppen och utsläppen i samband med skrotförvärmningen. Men trots detta fortsätter man. Vad jag kan förstå är man fortfarande ovillig att vidta den mest effektiva åtgärden när det gäller att minska stoftoch tungmetallutsläppen. Man skall inte bara hålla sig till gränsvärdena, utan det ligger också i vårt gemensamma intresse att företagen skall hålla sig långt under de fastställda gränsvärdena. Något gränsvärde är inte fastställt för tungmetaller, vilket är mycket anmärkningsvärt. Jag tycker att myndigheterna snabbt måste uppmärksamma detta förhållande. Jag hoppas att naturvårdsverket har råg i ryggen och verkligen ser till att vi framöver får en ordentlig dom när det gäller stålverken, så att utsläppen av tungmetaller försvinner.
Fru talman! Jag vill understryka att det, efter vad jag har inhämtat, pågår ett intensivt arbete hos tillsynsmyndigheterna — jag håller mig självfallet noga underrättad i detta viktiga ärende. Jag vill påstå att detta arbete har lett till en ökad intensitet också hos företaget. Det tillkommer inte mig att på det här stadiet blanda mig in i myndigheternas hantering, särskilt som det kan tänkas att regeringen i sista hand får ta ställning till ärendet. Jag hoppas naturligtvis på att man så fort som möjligt skall hitta en lösning som innebär att de miljökrav vi har satt upp inte åsidosätts. Självfallet gäller regeln att bästa möjliga resultat skall eftersträvas.
Fru talman! Eftersom jag har nära kontakt med dem man här har att göra med är jag kanske litet skeptisk till vad som kan åstadkommas. Men blir det ett bra resultat, så är det bättre sent än aldrig. Det har tagit lång tid att nå ett gott resultat, och vi är inte där ännu. Vi kan emellertid se att det ändå finns en chans. Jag uppfattar Birgitta Dahls besked här som en stark påtryckning på utvecklingen inte bara när det gäller myndigheter och företag utan även de utanförstående opinionsbildare som ibland kan sätta käppar i hjulet.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att förhindra vidare upparbetning av svenskt kärnkraftsavfall. Låt mig först slå fast att regeringens politik är att svenskt använt kärnbränsle inte skall upparbetas utan direktdeponeras i Sverige. Några fler upparbetningsavtal kommer inte att godkännas. Inom ramen för ingångna avtal skall strävan vara att så långt som möjligt frigöra oss från de bindningar till upparbetning som gjorts tidigare. Avtalet mellan Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB och BNFL tecknades år 1969 vid en tidpunkt då vi inte hade den stränga lagreglering som vi nu har. Sammanlagt är det 140 ton använt kärnbränsle som skeppats över till Sellafield vid olika tillfällen åren 1975-1982. Det använda svenska kärnbränsle som nu förvaras i Sellafield är underkastat den kontroll för fredlig användning som bedrivs av FN:s atomenergiorgan IAEA. Därutöver har en särskild överenskommelse mellan Sverige och Storbritannien träffats år 1984 för det använda bränslet som förvaras där. Med Storbritannien har Sverige också ett övergripande avtal om fredlig användning av kärnenergi som träffades år 1984. Det plutonium som utvinns vid en eventuell upparbetning får inte disponeras utan regeringens tillstånd.

Fru talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret. Jag tycker att det är bra att vi nu har klarat ut begreppen vad gäller avtalstidpunkter och liknande, så att vi därmed kan lämna diskussionen kring villkorslagar och sådant och var och en på sitt håll ta fulla ansvaret för den situation som vi nu har. Statsrådet säger att inom ramen för ingångna avtal skall strävan vara att så långt som möjligt frigöra oss från de bindningar till upparbetning som gjorts tidigare. Jag vet att statsrådet Dahl i andra sammanhang har uttryckt sig ungefär på det sättet att det är osannolikt att det över huvud taget kommer till stånd någon upparbetning, eftersom engelsmännen troligen inte kommer att klara de villkor som vi har rätt att ställa enligt det övergripande avtal vi har med dem. Låt oss anta att det inte går att åstadkomma en hemtagning via det övergripande avtalet utan det kan bli fråga om att på något sätt agera mera aktivt och eventuellt med vissa kostnader. Får jag tolka statsrådets svar så att regeringen anser att det är så pass mycket säkrare och värdefullare att se till att vi inte får materialet upparbetat än att bara förlita sig till avtalet, att regeringen kommer att kraftfullt agera även i den situationen?
Fru talman! Låt mig först klargöra att avtalet slöts 1969, då alla hade en annan syn på de här frågorna än den vi numera tillämpar. Utförsel har skett under åren 1975-1981, och av de 140 tonnen har 135 förts ut genom tre utförselbeslut efter regeringsskiftet 1976. När det sedan gäller hur vi skall hantera frågan i nuvarande situation, vill jag klargöra att det icke är så som det har angivits i debatten på senare tid, att det över huvud taget är möjligt för en kraftverksinnehavare att själv bestämma att göra t.ex. MOX-bränsle eller på annat sätt förfoga över plutoniet som uppstår vid en eventuell upparbetning. Regeringen måste vid varje tillfälle ge sitt tillstånd, och det är alltså inte möjligt för ett enskilt kraftföretag att planera för en sådan verksamhet. Vilket problem som än skulle uppstå, är det en fråga som regeringen skall avgöra.
Fru talman! Just det förhållandet att det är regeringen som har makten här gör det intressant att få svar på hur regeringen avser att agera. MOX-bränslet är ju en främmande fågel som medför ökade risker. Jag förstår att statsrådet inte kan binda kommande regeringar, för här handlar det om någonting som kan ligga ett tag fram i tiden.

Fru talman! Det Ivar Franzén föreslår mig skulle strida både mot grundlagen och mot våra möjligheter att på ett framgångsrikt sätt föra detta svåra arbete vidare. Och Ivar Franzén vet att jag inte kan stå här och i förväg tala om beslut i ett enskilt ärende. En av de första saker jag gjorde som energiminister var att för både det franska och det engelska avtalet sätta i gång ett arbete som syftade till att frigöra oss från bindningar till upparbetning och att försäkra oss om garantier mot alla risker för oansvarig hantering av det material som hade förts ut ur Sverige. Ett sådant arbete pågår för det avfall det här gäller på samma sätt — fast med litet olika metoder beroende på frågornas olika karaktär — som när det gäller det avfall som förts ut till Frankrike. Det är inte ägnat att främja en framgångsrik fortsättning på det arbetet att här stå och diskutera det inför offentligheten. Det hoppas jag Ivar Franzén respekterar.
Fru talman! Självfallet är vi underställda de spelregler som gäller i riksdagen, och jag skall inte försöka pressa statsrådet till besked som inte går att lämna. Jag tolkar ändå de uttalanden som gjorts här så att vi är överens om att det är viktigt att på allt sätt motverka att detta avfall upparbetas och att förhindra så långt det är möjligt att vi får ett nytt bränsle, som ytterligare komplicerar den situation vi har då det gäller kärnkraften.

Herr talman! Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett mål som det råder bred politisk enighet om i dag. De politiska partierna, parterna på arbetsmarknaden och många fler har skrivit program och deklarationer om vikten av att kvinnor och män på lika villkor delar makt, inflytande och ansvar på samhällets alla områden — såväl i politiken och i arbetslivet som i hemmen. Målet råder det alltså i stor enighet om, men hur vägen dit skall se ut finns det många och helt olika förslag till. Det har vi om inte annat sett och hört i dagens debatt. I det betänkande som nu behandlas hänvisas till den kvinnorepresentationsutredning som regeringen tillsatt. Eftersom det är jag som är utredaren, känner jag mig manad att framföra några synpunkter på jämställdhetsfrågan i vad avser just kvinnorepresentationen, speciellt med inriktning på vad de politiska partierna kan göra redan i dag. Kvinnor har haft rösträtt i mer än 60 år och utnyttjar den också — i det senaste riksdagsvalet var de kvinnliga väljarna något fler än de manliga. På arbetsmarknaden finns i dag många kvinnor — 47 9 av arbetskraften består nu av kvinnor. I de politiska partierna håller sig kvinnornas andel av medlemmarna kring 40 96, och i de fackliga organisationerna är nästan hälften av medlemmarna kvinnor. Men innebär nu dessa siffror att kvinnor också har möjlighet att styra hur politik, arbete och fritid skall formas? Nej, i min första delrapport, kallad ”Skall även morgondagens samhälle formas enbart av män?” , visar en kartläggning betydligt dystrare siffror. Om man skall kunna ändra det faktum att män har betydligt större inflytande över de politiska besluten än kvinnor, krävs åtgärder på många nivåer. En sådan åtgärd är en öppen debatt om hur det kan komma sig att verkligheten är som den är och hur långt man är beredd att gå för att förändra den. Jag är naturligtvis hedrad över den tilltro man har till mitt kommande slutbetänkande. I ett särskilt yttrande till det betänkande från arbetsmarknadsutskottet som nu behandlas poängteras dessutom att det är oerhört viktigt att utredningsarbetet fullföljs så skyndsamt som möjligt. Jag kan garantera folkpartiets och centerns representanter i utskottet att jag är den första som vill ha ett snabbt resultat av mitt utredningsarbete. Det är ju också något som regeringen redan uttalat sig för, varför det kan ligga nära till hands att påstå att det särskilda yttrandet kan liknas vid att slå in redan öppna dörrar. Charlotte Branting frågade mig tidigare när slutbetänkandet kommer. Jag fick mitt sekretariat i mars detta år, och jag tycker att vi har arbetat mycket snabbt. Vi arbetar nu under hård press, men vi kommer att hålla den av oss uppgjorda tidsplanen. Under våren 1987 kommer ett slutbetänkande att framläggas. Jag vill dock varna för en övertro på att de möjligheter statsmakterna har för att förbättra kvinnorepresentationen skulle vara undermedlet och därmed lösa alla problem. Nej, arbetet måste pågå intensivt på alla plan, inte minst i de politiska och fackliga organisationerna. Även om vi i dag inte har medlen att tvinga fram en jämn könsrepresentation, har ju alla nominerande organisationer möjlighet att för sin del utse kvinnor till de s.k. indirekt valda organen. Herr talman! Låt mig nämna några siffror som belyser läget. I den tidigare nämnda delrapporten redovisar vi representationen för 6 804 uppdrag inom 88 centrala myndigheter, 175 länsorgan och 12 departement. De politiska partierna har genomgående den högsta andelen kvinnor bland sina företrädare — 22 96 av de totalt 1 367 ordinarie ledamöterna är kvinnor. Rekryteringsbasen för de politiska företrädarna är oftast riksdagsgrupperna på central nivå och landstingsgrupperna på regional nivå. Den mest flagranta skillnaden mellan kvinnornas andel av rekryteringsbasen och av dem som väljs för statliga uppdrag finner vi på länsnivå. Kvinnornas andel av landstingsgrupperna är i genomsnitt 37 26, vilket är en relativt glädjande siffra. Men när landstingen sedan väljer företrädare för den regionala statsförvaltningen sjunker siffran till 21 26. Det finns också stora regionala skillnader. I Stockholm finns 42 26 kvinnor i landstinget och 34 26 i den regionala statsförvaltningen. I Malmöhus län däremot finns 40 96 kvinnor i landstinget men bara 15 96 i de statliga länsorganen. Man kan med fog fråga de politiska partierna om de kvinnliga landstingsledamöterna i Malmö är mindre kompetenta än de i Stockholm. Det är alltså enkelt att konstatera och bevisa att kvinnorna förlorar på de indirekta valen. Vilka är nu recepten på de goda åtgärder som måste till för att förbättra kvinnornas andel i de beslutande församlingarna? 1. Självfallet är villkoren i det politiska livet av stor betydelse. Bara den frågan skulle behöva en särskild utredning. 2. Hur är attityderna reellt inom den egna organisationen till behovet av en jämn könsfördelning? Oftast har man flotta formuleringar i programskrifter, men när det kommer till praktisk handling är det annorlunda. 3. Hur rekryterar man till de olika organen? Vi har genom intervjuer och samtal funnit att de som utses som företrädare för organisationer och partier alltid befinner sig mycket högt upp hierarkin och därför oftast är män. Rekryteringsbasen för kvinnor blir i ett sådant hierarkiskt system utomordentligt begränsad. De som utses är ofta personer med flera liknande uppdrag och som dessutom har tidskrävande uppdrag inom sin egen organisation. Det kanske vore bättre, sett ur verksamhetens synvinkel, att också personer med mindre fulltecknade almanackor ingick i t.ex. styrelser och kommittéer? 4. Vad betraktas som kvalifikationer och kompetens i dag? Kanske finns det andra värden än dem som tillämpas i dag som skulle kunna gälla? 5. Vilka konkreta handlingsplaner lägger man upp för att öka kvinnorepresentationen? Om man har en väldigt snäv rekryteringsbas måste man också ha en medveten strategi för hur man skall kunna bredda den, om inte annat så ur demokratisk synvinkel tycker jag. Ja, detta är bara några axplock ur det frågebatteri vi nu bombarderar företrädare för de nominerande organisationerna med i utredningsarbetet. En av de viktigaste uppgifterna i arbetet är att försöka att få till stånd en debatt och också handling på alla nivåer. Här kan arbetet alltså påbörjas, och måste påbörjas, redan i dag. Till detta kommer självfallet de åtgärder jag kan föreslå regeringen — och redan har föreslagit regeringen — att vidta för att öka kvinnorepresentationen. Som nämns i betänkandet kan vi se fram emot skärpningar i förordningen om jämställdhet i statlig verksamhet och kommittéförordningen för att tydligare markera jämställdhetsaspekterna. Jag tittar också på den lagstiftning som finns i Norge och Danmark och som innebär att nominerande organisationer måste nominera en kvinna och en man till varje erbjuden post. Herr talman! Det är viktigt att inse att oavsett hur kraftfulla åtgärder regeringen tillgriper när jag har lagt fram mitt slutbetänkande, beror resultatet på de attityder och den vilja som finns inom de nominerande organisationerna. De i riksdagen representerade partierna, och som därmed nås också av detta inlägg, kan alltså nu börja med att rannsaka sig själva. Min kartläggning är ett bra hjälpmedel, även om det är svidande fakta som presenteras. I de styrelser och kommittéer som kartlagts fattas många viktiga beslut om hur resurser skall fördelas och om hur reformer skall utformas och förverkligas. Jag tror inte att kvinnorna i de många organisationer som finns företrädda i de statliga styrelserna har tänkt sig att överlämna alla dessa viktiga frågor åt männen. Den debatt som måste till och de konstruktiva förslag och åtgärder som blir resultatet av en sådan debatt, kombinerat med de förslag jag under våren lägger fram i mitt slutbetänkande, kommer att bilda ett bra arbetsunderlag för den socialdemokratiska regeringen, som var klok nog att inse att utvecklingen mot en ökad kvinnorepresentation går alldeles för långsamt. Därför har den också vidtagit åtgärder för en förbättring. Och snart nog kan vi förhoppningsvis konstatera att morgondagens samhälle inte kommer att formas enbart av män.

Herr talman! Jag instämmer i vad Charlotte Branting sade, att delbetänkandet är bra. Jag vill också uttala mitt stöd till Gerd Engman för fortsatt arbete. Men jag vill påminna henne om att det jämställdhetsarbete som nu bedrivs är en fortsättning på någonting som startade under den borgerliga regeringstiden. Jag tror att vi kvinnor gör bäst i att försöka hålla ihop när det gäller jämställdhetsarbete och inte trätar om alltför många saker. Samtidigt vill jag säga att vi har litet skilda åsikter om på vilket sätt arbetet skall gå till. Från centerns sida har vi hela tiden hävdat att ett aktivt parlamentariskt inflytande är av väldigt stor betydelse.
Herr talman! Jag vill också hålla med Gerd Engman om att detta är en mycket viktig fråga som kräver en öppen debatt. Det understödjer jag. I och med det utredningsbetänkande som kommit har det naturligtvis blivit debatt, och det skall bli debatt. Vidare kan jag hålla med om att den kvinnliga representationen är mycket dålig i många församlingar, speciellt om man ser på den fackliga rörelsen. Där är den kvinnliga representationen extra svag. Därför tror jag att en öppen debatt kring detta verkligen för frågan framåt. Gerd Engman varnade för alltför stor tilltro till de förslag som kommer. Jag vill nog hålla med om det, fast kanske på litet andra grunder än Gerd Engman avsåg. Mycket av detta är svårt, men en sak i det kommande förslaget tror jag inte blir bra i längden. Det gäller det eventuellt tilltänkta — Gerd Engman sade att hon skulle se på det norska förslaget — lagförslaget om att det skall bli tvång på att anmäla både en man och en kvinna till utredningar och andra tillsättningar. Jag tror att det för med sig mycket negativa konsekvenser för kvinnorna. Dels kan det slå tillbaka på kvinnorna själva, dels kan olika organisationer komma i ganska knepiga situationer. Man kan ha en kvinna som är mycket lämplig för uppdraget, sedan måste man föreslå också en man, och därefter är det regeringen eller någon annan som skall sätta ihop utredningen e. d. Då kan det bli väldigt snett. Det kan t.o.m. bli så att en kvinna som är mycket lämpad och intresserad av uppdraget inte får det. Ytterligare en sak tror jag är mycket viktig. Många gånger har vi nog allihop upplevt att det är svårt att få kvinnor att ställa upp på olika uppdrag. Det är kanske inte alltid männen som är ovilliga att släppa fram kvinnorna, utan det är också svårt att få kvinnorna att ställa upp. Där tror jag att vi måste göra stora insatser i de olika organisationerna. Det gäller att med uppmuntran, utbildning och på andra sätt få kvinnor att ta sitt fulla ansvar och vara med och agera, vara med i diskussionerna om dessa viktiga frågor och inte överlämna dem enbart till män. Det ansvaret vilar mycket på oss själva.
Herr talman! Först och främst: Tack för alla komplimanger beträffande delrapporten! Jag hoppas att den kommer att användas, och jag vet att så sker. Däremot tycker jag kanske att det är litet övermaga att påstå att jämställdheten skulle ha börjat med borgerliga regeringar. Jag är inte den som försvarar att statssekreterarna i departementen inte följer 1981 års rekommendation. Tvärtom jagar jag dem med blåslampa för att de skall följa den. I folkpartimotionen säger man att det måste till hårdare åtgärder än 1981 års rekommendation, och jag ser fram emot folkpartiets stöd om jag i mitt slutbetänkande lägger fram ett lagstiftningsförslag — det är ju det enda som återstår. Jag minns inte vilken sammansättning de olika borgerliga regeringarna har haft, men kanske var moderaterna med 1981, när rekommendationen kom till om att man skulle utse både en man och en kvinna. Då har jag litet svårt att förstå det motstånd som moderaterna visar mot en skärpning av en sådan regel, även om detta inte är aktuellt ännu — jag har inte kommit så långt i mitt utredningsarbete. Jag tycker också det är bra att folkpartiet har könskvotering i sitt partiprogram och sina partistadgar. Men då är det sorgligt att folkpartiet i de regionala organen utser bara 23 90 kvinnor. Vi har hemskt mycket kvar att göra tillsammans för att få fram fler kvinnor. Den statliga personalpolitiken ingår inte i mitt uppdrag. Därför kan jag inte ägna mig åt att få fler sekreterare att bli handläggare. Vad som kommit i och med delbetänkandet är som sagt de väntade besluten om förändringar i förordningen samt den debatt som de facto satt i gång. Det tycker jag vittnar om att den socialdemokratiska regeringen och de tjänstemän som finns i departementen har en vilja att försöka förbättra situationen.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

Herr talman! En fråga har genomsyrat debatten under timmarna på eftermiddagen. Det är frågan om vad jämställdhet innebär. Debatten har också visat att alla partier, med något undantag, delar uppfattningen att ordet jämställdhet betyder lika rättigheter och möjligheter för både kvinnor och män. Jag skulle kunna tillägga att det också betyder lika skyldigheter. Man får ju inte rättigheter och möjligheter utan att ge ifrån sig något, dvs. man har också skyldigheter. En följdfråga blir då varför kvinnor och män inte har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Kvinnohistorien är fylld av förklaringar. För mig, som är aktiv i det socialdemokratiska kvinnoförbundet och inte feminist i allmänhet, är kvinnors självständighet och frigörelse det övergripande problemet. Till min glädje, och kanske också till min förvåning, verkar det som om både centern och folkpartiet delar denna syn. Kvinnor har sedan urminnes tider varit förtryckta av männen, men också av överheten. Detta dubbla förtryck har medfört att kvinnor fått kämpa på två olika fronter. Kampen mot överheten har kunnat ske tillsammans med männen i gruppen eller klassen, medan den andra kampen har fått föras emot män i största allmänhet. Inget av de två momenten kan, enligt vårt sätt att se, isoleras från det andra. Här ligger en avgörande skillnad gentemot vissa borgerliga förespråkare som i olika sammanhang hävdar att alla kvinnor har gemensamma intressen och att kvinnokampen därför kan föras utan att samhällsordningen i övrigt ifrågasätts. Frigörelsen, och därmed jämställdheten, förutsätter oberoende. Det är därför vi så envist hävdar att grunden för jämställdhet är egen försörjning. Bara genom ett eget förvärvsarbete som man kan leva på finns förutsättningar för att kvinnor skall bli jämställda med männen. Allt annat tal, det som exempelvis Ingrid Hemmingsson ägnade sig åt, är försök att föra en debatt som i själva verket inte är önskvärd. Det är på sätt och vis att krafsa i marginalen. Man måste ju hänga med — det skulle se illa ut om man inte med läpparna bekände det som så många diskuterar och är intresserade av i dag. När man, som vi gör, kopplar jämställdhet till egen försörjning kan man fråga sig hur kvinnornas situation på arbetsmarknaden i dag och deras möjligheter att bli jämställda med männen ser ut. Vi vet att många nya kvinnor strömmade ut i förvärvslivet under 1970-talet. Det var främst utbyggnaden i den offentliga sektorn som svarade för de nya arbetstillfällena. Kvinnorollen kom att förändras. Men männen klarade inte av att i samma takt förändra sin roll. De tog inte sin del av ansvaret för hem och barn. Därför tvingades många kvinnor att arbeta deltid. Därmed utvecklades kanske världens största deltidsarbetsmarknad. Kvinnor har således inte lyckats fullt ut att bli jämställda. Samtidigt vet vi att inga jobbar övertid så mycket som småbarnspapporna. Vad vi anar i dag 1986 beträffande kvinnors rätt till arbete i framtiden är framför allt följande tre saker. För det första: Datoriseringen inom industri, kontor och handel kommer att ske i allt snabbare takt. För det andra: Den offentliga sektorns expansion minskar kraftigt jämfört med vad som var fallet på 1970-talet. För det tredje: Allt fler deltidsarbetande efterfrågar en längre arbetstid. Dessa tre faktorer drabbar samfällt kvinnorna som grupp. Jag skall gärna utveckla det hela litet. Dataeffektutredningen sade exempelvis att om inte extraordinära åtgärder sätts in kommer ca 100 000 kontorister inom en tidsperiod på 5—15 år att bli arbetslösa. De i dag tidsvis monotona och ibland rutinbetonade kontorsjobben kommer att kunna skötas med ordbehandlare och annan teknik och med kraftigt reducerad personalstyrka. Vi vet vidare att det är kvinnorna inom industrin som har de lägst kvalificerade, sämst betalda jobben. Vi vet dessutom att nyrekryteringen inom tillverkningsindustrin helst sker bland gymnasieingenjörer — också för i dag lågt kvalificerade arbetsuppgifter. Det är säkerligen helt riktigt att göra så. Industrianställda med hög kunskap är en ovärderlig tillgång i utvecklingsoch konkurrenshänseende. Därvidlag är en omsvängning i synen på vad som är viktigt för näringsliv och företagsamhet på gång också i Sverige. Dessa förändringar är nödvändiga. De är ett led i en utveckling som vårt land såväl som andra länder genomgår. Men vad jag talat om i min motion och vad Socialdemokratiska kvinnoförbundet är mycket oroligt för är hur denna omställningsprocess går till. Den kommer nämligen, om den inte förbereds och planeras, att skapa stor arbetslöshet bland kvinnorna. Vi menar att man måste gå fram på flera sätt med detta. T. ex.: För det första måste flickor stimuleras att utbilda sig otraditionellt. Det var glädjande att höra att bl.a. Ingrid Hemmingsson tog upp den här frågan. Men jag ställer mig då frågan vem hon egentligen företräder. När kvinnor exempelvis tränger in på domarbanan uttalar nämligen en moderat manlig riksdagsman att det får till följd att männen flyr och kompetensen hotas. Läser man mellan raderna kan man förstå att han menar att rättssäkerheten hotas, om kvinnorna kommer in på domarbanan i för stor omfattning. Det betyder: Männen — duktiga, kvinnorna — dåliga. Är denna mansgrissyn partiets ståndpunkt, Ingrid Hemmingsson? För det andra måste kvinnornas.k. riskyrken i sitt arbete utbildas för den förändring som kommer. För det tredje måste vi kanske också av sysselsättningsskäl införa sextimmarsdagen. Utskottet hänvisar för sin del till proposition 130 om kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Dessutom redovisar utskottet olika projekt som tar upp just de frågeställningar som jag har berört. Det är bra, men svagheten i detta handlingssätt är att det lätt blir ett jippo, ett projekt som är roligt ett tag. Men när uppståndelsen lagt sig och vardagen åter lägrat sig över länen och deras länsstyrelser lägrar sig också liknöjdheten och ointresset. Här i riksdagen finns det ett intresse och ett engagemang för de här frågorna, men det är mycket svårare att hitta samma insikt och medvetenhet hos landshövdingar och deras närmaste män — de är ju nästan undantagslöst av det könet. Nu har arbetsmarknadsdepartementet analyserat de kartläggningar som Prot. 1986/87:32 gjorts ute i länen. När man läser analyserna bekräftas de farhågor som vårt 20 november 1986 kvinnoförbund har framfört så många gånger. Man slås också av bristen på = Jam. program för framtiden. Ansvaret för utvecklingen av kvinnoarbetena vilar till stor del på länsstyrelserna. Detta är viktigt att klargöra, så att var och en som känner sig vilja göra någonting vänder sig till den som har verktyget i sin hand, nämligen i detta fall länsstyrelserna. Så några övriga reflexioner över debatten. Jag kan dela Gustav Perssons uppfattning att moderaterna kör på i gammal högerstil när de talar om sin valfrihet. Vad är det för valfrihet att välja mellan att kvinnor sköter hem och att kvinnor sköter både hem och förvärvsarbete? Vilken egentlig valfrihet innebär det för kvinnorna? Vad är det för valfrihet när man säger åt sjukvårdsbiträdena, som hotas av moderaternas sparplaner inom den offentliga sektorn: Framtiden för er är att starta eget?

Herr talman! Först vill jag gå in på det påstående som Margareta Winberg riktade till oss. Det gällde en moderat riksdagsledamot som i en artikel hade uttalat sig om domarnas kompetens osv. Jag har inte läst den artikeln, så jag kan inte gå närmare in på innehållet i den, men när jag har läst den skall jag diskutera den med nämnde ledamot. Men det här kräver faktiskt litet mera reflexion. Margareta Winberg sade att hon hade läst mellan raderna och utgick från att författaren var en mullig mansgris. Men tänk om det ligger någonting i det som stod i artikeln: när en yrkeskår får ett större antal kvinnor hålls lönerna nere — det låter ju alldeles förfärligt i den här debatten! Det är då självklart att de kompetenta människorna som har arbetat länge, vare sig de är män eller kvinnor, söker sig till andra verksamhetsområden med bättre lön. Om det skulle vara på det sättet, ser det verkligt dystert ut för jämställdheten i vårt land. I så fall är den offentliga sektorn en riktigt dålig arbetsgivare. Här vilar faktiskt ett tungt ansvar på arbetsmarknadens parter. Eller kan det vara så att det är den ökade utjämningen som Gustav Persson har talat sig varm för i dag som i slutändan leder till sådana här effekter? Denna utjämning har lett till att lönerna har pressats både nedifrån och uppifrån. Eller är det kanske framväxten av det socialistiska samhället som åstadkommer de här effekterna? Jag läste alldeles nyligen vad en Moskvakorrespondent skrivit, nämligen att situationen i Sovjet är den att alla typiska kvinnoyrken är låglöneyrken. Vi kanske borde se närmare på det här problemet. Vi kan nog inte behandla det så ytligt som Margareta Winberg gjorde. Varför är det allt fler som flyr den offentliga arbetsgivaren? Domstolsväsendet är ju inte det enda 115 området inom den offentliga sektorn där det går så. Det vore säkert bra för sjuksköterskorna om det fanns möjlighet till alternativa arbetsgivare. Nu är det emellertid så att både försvaret och rättsväsendet tillhör de områden som måste ligga under samhällsansvaret, och därför ställs det ofantligt mycket högre krav på det offentliga monopolet. Staten som arbetsgivare måste också ta in jämställdheten i sina överväganden.
Herr talman! Margareta Winbergs inlägg var väldigt engagerande. I vissa delar var det också riktigt. Men jag vill börja med att upplysa de socialdemokratiska kvinnorna om att jämställdhetsarbetet egentligen börja de under antiken. Men år 1933 tog centerkvinnorna upp tråden och började arbeta i organiserade former. Man startade med utbildning bl.a. för kvinnor. Det var en sak som jag hakade upp mig på. Margareta Winberg tycks mena att om jämställdhetsarbetet skall kunna gå vidare, krävs det en utbyggd offentlig sektor. Då frågar jag: Vart tar jämställdhetsarbetet vägen, om det inte var meningen att få kvinnorna att välja även de tekniska yrkena och övriga områden i samhället? Detta måste väl också finnas med i jämställdhetsarbetet. Vi har omfattande projekt på gång för att få flickor att välja tekniska utbildningar, så att de kan komma in även på de sektorerna. Sedan tror jag faktiskt att vi får be de manliga riksdagsledamöterna om hjälp när det gäller att nominera och att rösta fram kvinnor i de beslutande organen.
Herr talman! Först till den senaste talaren här. Det är helt självklart att kvinnor måste bryta in på områden med s.k. manliga uppgifter. Men vi kan inte bortse från att den offentliga sektorn också i fortsättningen kommer att vara kvinnornas stora arbetsmarknad. Därför tycker jag att det finns skäl att värna om denna sektor. Det här med jämställdhetsarbetet under antiken är någonting som i alla fall jag-utifrån den historia jag har läst — aldrig har upplevt. Jag vill nog ge rådet att läsa på historien en gång till. Ingrid Hemmingsson hade inte läst artikeln i fråga, men det har jag gjort: Domarkompetensen hotas. Männen flyr när fler kvinnor kommer in. Jag vill bara att Ingrid Hemmingsson svarar på frågan: Är det så, att kompetensen hotas när kvinnor bryter in på områden med manliga arbetsuppgifter? Anser Ingrid Hemmingsson och moderaterna i övrigt att kvinnorna är sämre än männen?
Herr talman! Även jag tycker att den offentliga sektorn är viktig för kvinnors sysselsättning i dag. När det gäller besparingarna inom den offentliga sektorn — jag pekade på detta i mitt huvudanförande — kan det finnas en anledning att titta på den uppbyggda byråkratin inom denna sektor. Där finns nämligen alla beslutande män.
Herr talman! Margareta Winberg vet säkert svaret på den fråga som hon 20 november 1986 ställt, om vi moderater anser att kvinnor är sämre än män. Efter den långa = Ja comme debatt som vi har haft här i dag måste — det är självklart — även den som aldrig tidigare har lyssnat på en moderat veta att så inte är fallet. Jag kan inte gå in i en debatt när någon hänvisar till en rubrik eller en lösryckt mening. Det förvånar mig att Margareta Winberg inte gick in på de argument som jag framförde i det här sammanhanget. Det fenomen som jag tror beskrivs här är ju inte någon isolerad företeelse, utan det har ju blivit så, att människorna flyr den offentliga sektorn. Margareta Winberg gick inte alls in på debatten om konsekvenserna av det offentliga monopolet. I stället viftade hon undan de argumenten mycket lättvindigt. Men det tycker jag inte att socialdemokraterna skall göra i dagens läge. Varje dag kan man ju läsa i tidningarna om olika idéer som människor vill förverkliga. En arbetsgivare som har monopol kan inte skapa ett särskilt bra förhållande till sina anställda. Om en arbetsgivare har monopol, blir följden låga löner, brist på lönespridning, låsta byråkratiska arbetsförhållanden, osv. Den egna skaparlusten förkvävs. Jag tror att Margareta Winberg och övriga socialdemokrater misstänker att det här är någonting som kommer med tiden. Därför går de så ensidigt in i debatten och vill slå vakt om den offentliga sektorn, i stället för att tillåta alternativ som skulle gagna både dem som är anställda inom offentliga sektorn, i detta fall kvinnorna, som vi har diskuterat mycket i dag, och även dem som skall nyttja denna service. Jag förstår att det inte känns särskilt lustigt att gå in i den diskussionen. Margareta Winberg tillhör den grupp av politiker som tycker att det är politikerna som skall styra och ställa allt till det bästa, och den utveckling som går emot den socialdemokratiska ideologin skall bekämpas med alla medel. Då kanske de går litet för långt, därför att de glömmer bort att lyssna på människorna.
Herr talman! Till Görel Thurdin vill jag säga att jag utgår från att det i centerns besparingsalternativ ingår förslag som går ut på att kvinnornas arbetsmarknad, i enlighet med vad hon själv sade, kommer att skyddas från besparingar. Det Ingrid Hemmingsson sade tolkar jag så att hon tar avstånd från den moderate manlige riksdagsledamotens uttryck i pressen, och det är bra. Sedan talade Ingrid Hemmingsson om monopol, eget företagande osv., och det är en bild som ofta tas fram av moderaterna och i dag även av folkpartiet.

Herr talman! När man talar om alternativ måste man ta fram många alternativ, men Margareta Winberg har inte nämnt några andra alternativ än att den offentliga sektorn skall bevaras som den är. Vi är flera som har sagt här i dag att det måste ges möjligheter för människor med idéer. Det är alternativ, därför att där finns det en resurs, nämligen i människorna. Låt deras idéer komma fram som alternativ inom vård och omsorg! Det finns en oändlig mängd idéer som socialdemokraterna lägger locket på. Vi kan varje dag läsa i tidningen hur den socialdemokratiska majoriteten på olika håll i landet säger att det inte skall finnas några privata initiativ, därför att det inte blir rättvist och det är osolidariskt — de försöker hitta på allt för att stoppa idéerna.
Herr talman! Det är felaktigt att säga att vi socialdemokrater till varje pris försvarar den offentliga sektorn så som den har sett ut och ser ut i dag. Den måste naturligtvis förnyas och förändras, men vi anser att den även i framtiden kommer att utgöra den stora arbetsmarknaden för kvinnor. Det pågår en annan debatt, som Ingrid Hemmingsson inte har berört, och det är debatten om sextimmarsdagen. Vi ser inte den som en lösning på arbetslösheten, men vi kan inte bortse från en effekt speciellt på den offentliga sektorns sida som den kommer att få, dvs. att det kommer att skapas flera jobb. Härom tvistar de lärde, men vi är ganska övertygade om att så är fallet. Jag vill fråga Ingrid Hemmingsson: Varför är moderata samlingspartiet motståndare till sextimmarsdagen? Kvinnor arbetar deltid, och småbarnspappor arbetar övertid. Kvinnor arbetar dubbelt så mycket hemma som männen gör. Om inte ur sysselsättningsperspektiv så ur jämställdhetsperspektiv borde ni kunna diskutera den saken.

Herr talman! Margareta Winberg frågade mig varför vi moderater inte ställer upp på sex timmars arbetsdag. Det är inte bara vi moderater som inte ställer upp på detta. Många här i kammaren — och nu börjar kammaren bli ganska välfylld —, både Margareta Winbergs partikamrater och andra, tror inte att sex timmars arbetsdag är en lösning, därför att det inte ger fler arbeten. Detta har konstaterats vid en hel del undersökningar som gjorts på olika håll i Europa. Sedan finns det en annan mycket viktig orsak till att vi inte ställer upp på detta: det är inte det här som folk vill ha. Vad människor i allmänhet önskar sig är en flexibel arbetstid som går över en livsperiod. När familjen växer och barnen är små vill kanske många minska sin arbetstid för att kunna öka den längre fram när barnen har flyttat hemifrån. Jag tror att människor vill ha möjlighet till denna variation. En annan sak när det gäller sex timmars arbetsdag: det presenteras sällan några kostnader för denna reform.
Herr talman! Ingrid Hemmingsson gjorde ett misstag när hon sade att det ute i Europa har visat sig att sex timmars arbetsdag inte ger flera jobb. Hade hon sagt att det finns utredningar i Sverige som visar detta, hade det varit sant. Men ute i Europa har flera mycket kvalificerade utredningar visat just motsatsen, nämligen att det ger fler jobb. Sedan tog Ingrid Hemmingsson upp det för moderaterna så kära området flexibel arbetstid. Jag vill erinra om en utredning som Rita Liljeström har gjort på uppdrag av delegationen för arbetstidsfrågor. Det handlar om just flexibel arbetstid och om vem som vinner och vem som förlorar på en sådan. Utredningen visar nämligen när det gäller arbetstid, och nu hoppas jag att Ingrid Hemmingsson och moderaterna låter sig tystas, att i en familj där man skall välja — detta förhärligade ord välja — väljer mannen först. Därefter kommer barnens behov, och sedan kommer kvinnans behov. Detta innebär att kvinnor nu, som kvinnor alltid har gjort, bär ut tidningar om morgnarna, skurar trappor på kvällarna, vakar på sjukhus på nätterna, därför att detta är den tid som blir över sedan männen och barnen har fått sitt. Detta är en valfrihet som vi socialdemokrater inte ställer upp på.
Herr talman! Eftersom Margareta Winberg tog för givet att hon med den repliken hade tystat oss moderater måste jag besvara den också. Jag tycker att Margareta Winbergs tilltro till familjen och till människornas förmåga att bestämma över sin egen situation är förfärligt dålig. Det verkar 119 som om Margareta Winberg trodde att det här måste till en politiker, som skall styra och ställa — människorna begriper inte själva vad de vill ha. Det är ju faktiskt numera inte bara från moderat håll som man talar om flexibel arbetstid. Det görs från många olika håll; inte minst från fackligt håll börjar man nu tala om det — det är det som människor efterfrågar.
Herr talman! En sista replik. Jag bygger mina argument på vetenskapliga undersökningar och inte på privat tyckande.

Herr talman! I likhet med tidigare år har moderaterna, folkpartiet och centern en gemensam reservation fogad till arbetsmarknadsutskottets betänkande om ledighetslagarna. Vi anser att det översynsarbete som påbörjades i början av 1980-talet av den dåvarande trepartiregeringen borde fullföljas. Det är otvivelaktigt så, att de många möjligheterna till ledighet från arbetet var för sig fyller en funktion och är uppskattade av många arbetstagare. Det är emellertid också så att de samtidigt medför problem på arbetsplatserna i form av svårare planering och ökade kostnader samt risker för sämre kontinuitet och kvalitet. Den omfattande rätten till ledighet medför att arbetet till stor del utförs av vikarier. Detta leder till en ökad press på den ordinarie personalen, som får ta hand om utbildning och introduktion. Dessutom innebär detta att vi får en växande kader anställda med otrygga anställningsförhållanden. Framför allt är det kvinnor inom vårdyrkena i landsting och kommuner som drabbas mycket hårt. Det är anmärkningsvärt att de inte för länge sedan har reagerat mot de ibland rent absurda förhållanden som råder på många håll. På arbetsplatserna är det främst korttidsfrånvaron som leder till merarbete och merkostnader. Stora företag har vissa möjligheter att räkna in frånvaron isin planering. De kan hantera problemet på ett helt annat sätt än de mindre företagen. I de små företagen är praktiskt taget varje anställd en nyckelperson som inte utan vidare kan bytas ut för kortare eller längre tid. Företagen är beroende av varje enskild anställd. Utskottets betänkande behandlar ett antal motioner som föreslår nya möjligheter till lagfäst ledighet från arbetet. Framför allt vill jag nämna dem som handlar om ledighet för vård av barn och vård av sjuka anhöriga. Detta är viktiga frågor, och jag tycker de borde ge oss all anledning fundera över om de nu gällande ledighetslagarna verkligen prioriterar de mest angelägna behoven. Det är naturligtvis bra för den metallarbetare som utbildar sig till tandläkare att veta att han har sitt tidigare arbete kvar, eller för sjuksköterskan som läser företagsekonomi att veta att hon också har jobbet kvar och att det sköts av en vikarie medan hon är borta. Jag är också övertygad om att de 121 tidningsbud som läser svensk historia på betald arbetstid har både nytta och nöje av sina studier, liksom jag är övertygad om att de fackliga organisationerna anser den omfattande ledigheten för fackligt arbete vara omistlig. Men vi måste fråga oss inte bara om dessa fördelar står i något rimligt förhållande till de kostnader och svårigheter som ledigheterna orsakar på arbetsplatserna. Vi måste också fråga oss om just dessa rättigheter till ledighet är de mest angelägna. Ja, herr talman, en översyn av ledighetslagarna är i hög grad påkallad. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Jag yrkar också bifall till reservation nr 5. Den behandlar ledighet vid adoption. Det förefaller oss moderater som om det har skett en ren miss vid samordningen av föräldraledighetsreglerna och reglerna för föräldrapenningen. Det finns därför skäl för att regeringen ser närmare på den här frågan och återkommer till riksdagen med de förslag som är lämpliga. Jag är litet förvånad över utskottsmajoritetens kallsinnighet i det här fallet. Men vi kan kanske få en förklaring av Sten Östlund om en stund. Är det kanske så att också utskottsmajoriteten har gjort en miss?

Herr talman! Jag kommer att inskränka mitt anförande till att kommentera de reservationer som folkpartiet fogat till betänkandet. Precis som Sonja Rembo sade begär folkpartiet i reservation 1 en översyn av ledighetslagstiftningen. Den översyn som startade i början av 1980-talet för att förbättra samspelet mellan olika lagar måste fortsätta. De olika ledighetslagarna har kommit till en efter en, och i de små företagen, där arbetstagarna i stor utsträckning är nyckelpersoner, får varje ledighet större betydelse än i de stora företagen. Självfallet får inte översynsarbetet innebära att man ifrågasätter arbetstagarnas behov av lagfäst stöd för ledighet för att fullgöra åtaganden mot familjen, samhället och arbetskamraterna. Herr talman! Den svenska vården har i dag inriktningen att göra institutionerna så hemlika som möjligt — här kommer bl.a. folkpartiets krav på att de som så önskar skall få eget rum på institution in i bilden. Trots denna inriktning är vi alla överens om att äldre, sjuka och handikappade bör få bo i sina hem så länge som möjligt. Vi kan konstatera att de flesta människor har en önskan att få göra det, trots att de blir äldre, sjuka eller handikappade. Att samhället också tjänar på att människor bor kvar i sina hem kan vi också vara överens om. Vård i hemmet förutsätter dock i många fall att det finns anhöriga som ställer upp med vård och tillsyn. Anhörigvårdarna är i dag en eftersatt grupp. Deras problem är främst att de har svårigheter att få tjänstledighet för vårduppgifterna, trots att dessa är angelägna av såväl medmänskliga som samhällsekonomiska skäl. Ett viktigt steg är att ge anhörigvårdarna den lagfästa rätten till tjänstledighet. Trots att Margareta Andrén i sin motion A709 säger att en sådan reform kan införas successivt med prioritet för vård i livets slutskede, avslår den socialdemokratiska majoriteten i utskottet motionen. Jag vill fråga Sten Östlund: Vilka skäl har ni för att inte tillstyrka det förslag som skulle innebära denna humanitära och samhällsekonomiska förbättring? Herr talman! I motion A733 beskriver Maria Leissner svårigheterna för frivilligorganisationerna att få loss människor snabbt för medverkan i katastrofinsatser. Personal finns, men svårigheter uppstår när det gäller att med kort varsel frigöra dem för en humanitär insats. Utskottsmajoriteten delar folkpartiets uppfattning att det är betydelsefullt att svenska biståndsinsatser inte hindras av svårigheter att rekrytera erforderlig personal och pekar på att tjänstledighetsfrågan är en viktig faktor i sammanhanget. Vidare säger utskottet att staten gjort långtgående medgivanden när det gäller tjänstledighet för biståndsarbete. Man hänvisar också till rekommendationer från kommunerna och SAF. Trots utskottets positiva syn på problemet avslås folkpartiets krav på rätt till ledighet. Om ni från socialdemokratiskt håll verkligen vill något med svenskt katastrofbistånd, varför biträder ni då inte folkpartiets krav på rätt till ledighet för arbete med katastrofbistånd, som stöttas av statliga biståndsmedel? Herr talman! I reservation 6 tar folkpartiet upp problemet med att hel ledighet enligt föräldraledighetslagen även när det gäller adoptivbarn räknas från barnets födelse och inte från tidpunkten för adoptionen. Att omplantera ett barn till en ny miljö kräver särskild omsorg och varsamhet. Det är därför rimligt att samspelet mellan lagen om allmän försäkring och föräldraledighetslagen utformas så att tidpunkten när den försäkrade får barnet i sin vård jämställs med tidpunkten för barnets födelse. Det kan inte vara rimligt med två olika regler. Folkpartiet kräver därför att det uppdras åt regeringen att återkomma till riksdagen med ett lagförslag i ämnet. Herr talman! I dag finns rätt för föräldrar att ta ut hel ledighet för vård av barn upp till ett och ett halvt år. Många föräldrar anser att barn i 1-2-årsåldern bör vårdas i hemmet. Barn utvecklas olika, och föräldrarna har ansvaret för barnets vård och tillsyn. Rimligtvis bör de också ha rätten att avgöra om vården skall ske i hemmet eller i kommunal omsorg, om sådan går att få. Förlängd ledighet för vård av barn går att få när man har statlig tjänst. Folkpartiet anser att denna möjlighet bör utsträckas även till övriga delar av arbetsmarknaden. Vi anser därför som motionärerna att hel ledighet för vård av barn bör gälla till dess barnet fyllt tre år. Herr talman! Det förekommer då och då uppgifter om att föräldrar som utnyttjar föräldraförsäkringen eller rätten till sex timmars arbetsdag har blivit omplacerade när de kommit tillbaka till sin arbetsplats. Folkpartiet anser att det är angeläget att regeringen kartlägger i vilken omfattning detta sker och om det visar sig nödvändigt återkommer till riksdagen med förslag till åtgärder. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4, 6 och 7 i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Alla kan vi någon gång ha behov av tjänstledighet. Det kan gälla för uppfyllande av medborgerliga plikter, såsom värnplikt och politiska förtroendemannauppdrag, det kan gälla sociala skyldigheter, såsom nödvändiga uppgifter vid barnafödande och barns sjukdom, det kan gälla fackliga uppgifter med betydelse för arbetsplats och arbetskamrater. Studieledighetslagen ger möjligheter till omfattande ledighetsanspråk. Vissa företag och vissa arbetsplatser kan råka i svårigheter när ledighetslagarna används i för stor utsträckning. Stora företag kan planeringsmässigt klara störningar bättre än ett litet företag. De mindre företagen kan inte ha en långsiktig planering för frånvaro. Det är nu hög tid för en översyn av ledighetslagarna. Det är den samlade effekten av ledighetslagarna som bör studeras. Centerpartiet anser att det går att begränsa vissa möjligheter till ledighet utan att för den skull inkräkta på den enskildes möjligheter att fullgöra medborgerliga eller sociala skyldigheter. Det är i grunden en fråga om prioritering. Vissa uppgifter är viktigare än andra. En sådan uppgift är en förlängning av småbarnsföräldrars rätt till ledighet. Den centerledda regeringen införde 1978 rätt till tjänstledighet på heltid till dess att barnet fyllt ett och ett halvt år. Denna rätt bör nu byggas ut att avse tiden till dess att barnet fyllt tre år. Rätten till tre års tjänstledighet är en viktig bit i centerpartiets familjepolitik. En betydelsefull samhällsuppgift utför den som vårdar en anhörig. En anhörigvårdare har i dag svårt att få tjänstledigt. Därför bör man införa en lagfäst rätt till tjänstledighet för anhörigvård. Det finns redan ett förslag till sådan lagstiftning, utarbetat av anhörigvårdskommitten och framlagt år 1983. När det gäller rätt till tjänstledighet för de svenska biståndsinsatserna förekommer i dag stora skillnader. Staten och även kommunerna gör långtgående medgivanden vid tjänstledighetsansökningar. På den enskilda sektorn föreligger olika rekommendationer.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

Herr talman! Jag yrkar bifall till de vpk-reservationer som är fogade vid detta betänkande. Ledighetslagarna är en nagel i ögat på SAF och de borgerliga partierna. År efter år attackeras de här i riksdagen. De borgerliga vill att en översyn skall göras under våren, men de attackerar också enskildheter i lagarna. Ledighetslagarna skapar problem för företagen, säger de borgerliga. Aldrig någonsin har jag hört någon borgerlig representant argumentera för en arbetare som åsamkas problem på grund av att han eller hon inte åtnjuter erforderlig ledighet. I detta fall lämnas den enskilda människan helt åt sitt öde. I detta sammanhang avslöjas också den borgerliga dubbelmoralen — när den enskilda människans rättigheter och behov ställs mot företagens snäva ekonomiska intressen vet vi vilken sida de borgerliga står på. Ledighetslagarna är således, naturligtvis, rätt utformade, en naturlig rättighet för människor som har vissa ambitioner i livet och därmed har behov av ledighet från arbetet. I samband med behandlingen av ledighetslagarna behandlas även förtro endemannalagen. Alexander Chrisopoulos och jag har i motion A728 tagit — Prot. 1986/87:32 upp frågan om det fackliga samarbetet i de multinationella företagen. I 20 november 1986 motionen tar vi även upp frågan om att företagen skall bekosta det fackliga = Jojo samarbetet i dessa, som vi vill beteckna dem, imperialistiska koncerner. Strukturomvandlingen inom den svenska industrin går mot en ökande internationalisering. Det ger dessa företag ett övertag över den fackliga rörelsen, och företagen har därmed möjlighet att spela ut arbetarrörelsen i olika länder mot varandra. De fackliga organisationerna har svårt att skaffa sig en bra bild av företagens ekonomiska situation på grund av denna internationalisering. Företagen kan på olika sätt manipulera med tillgångar, investeringar och vinster. Det fattas också viktiga beslut utanför vårt lands gränser som har stor betydelse för de arbetande i Sverige. De fackliga organisationerna får inte heller så ofta direkt kontakt med de verkliga beslutsfattarna i koncernerna. Det är uppenbart att denna transnationalisering av industrin ställer mycket stora krav på det fackliga arbetet. Det bör alltså vara ett svenskt samhällsintresse att underlätta för våra fackliga organisationer att samarbeta med facken i andra länder. Vi vet att Svenska arbetsgivareföreningen motarbetar detta. Man vill inte ha någon facklig samverkan över gränserna. Det är mot denna bakgrund som vi vill ha en lagstiftning som ger de fackliga organisationerna rätt att få sin verksamhet bekostad av företagen. Det är nämligen en allvarlig utveckling som i dag pågår. Behovet av att stärka de fackliga organisationernas arbete i dessa koncerner är så stort att det måste till krafttag både här i riksdagen och kanske t.o.m. i arbetarrörelsen. Förre riksdagsmannen Carl-Henrik Hermansson har beskrivit denna utveckling i sin senaste bok ”Sverige i imperialismens nät”. I boken visar Hermansson på den snabba utveckling som sker och på det svenska beroendet av de internationella marknaderna. De svenska imperialistiska koncernerna går mot en utveckling där de har nästan lika många anställda utomlands som i Sverige — 1983 hade de 80 största svenska industrikoncernerna 406 000 anställda i Sverige och 304 000 anställda utomlands. Att antalet anställda utomlands ökar är ett ytterligare tecken på denna utveckling. Att investeringarna utomlands ökar är ett ännu tydligare tecken på i vilken riktning utvecklingen går. 1985 var utlandsinvesteringarna i dessa imperialistiska svenska företag någonstans mellan 40 och 50 miljarder. Av dessa 40—50 miljarder har riksbanken gett tillstånd till 14 991 000 000 i direkta utlandsinvesteringar. 1986 visar på denna snabba ökning. Efter åtta månader var tillstånden uppe i drygt 21 miljarder mot 11 miljarder vid motsvarande tidpunkt 1985. Det visar att de imperialistiska koncernernas makt ökar och att de fackliga organisationernas möjligheter att motverka denna makt minskar med denna fantastiska förskjutning och maktkoncentration. Det är alltså en för arbetarrörelsen allvarlig utveckling. Vi tycker att socialdemokraterna borde inse detta. Men socialdemokraterna i utskottet och i riksdagen i övrigt och socialdemokraterna i den fackliga rörelsen gör det inte. Socialdemokraterna är anmärkningsvärt passiva inför denna utveckling. Moderaterna deklarerar klart sin inställning och tycker att det är en riktig linje. De har i ett särskilt yttrande också visat var de står. De tycker nämligen att det är bra som det är. Vårt yrkande går faktiskt ut på att de utländska multinationella företagen i Sverige skall bekosta fackligt samarbete i koncernen över gränserna. Det är ett mycket ”moderat” krav, som borde anses vara solidariskt på så vis att man kunde hävda sina intressen både här hemma och utomlands. Men moderaterna har på detta sätt markerat sin inställning. Min förundran är särskilt stor över att socialdemokraterna med sin tystnad egentligen accepterar utvecklingen. Den andra reservationen från vpk, reservation 8, handlar om regionala fackliga förtroendemän. Frågan förs fram i en socialdemokratisk motion från Anita Modin m.fl., som vill att frågan om regionala fackliga förtroendemän skall lösas. Det finns ett färdigt förslag. Det är egentligen bara att besluta. Men av någon anledning vill inte regeringen lägga fram detta förslag. Jag, tillika med motionärerna, är förundrad över varför man inte vill ställa upp för att stärka det fackliga arbetet på de små arbetsplatserna, som det här handlar om. Med detta, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till vpk-reservationerna.

Herr talman! Sten Östlund uttryckte inte någon som helst förståelse för de problem som de omfattande ledigheterna otvivelaktigt förorsakar på olika arbetsplatser. Problemen är av ganska naturliga skäl störst på de små företagen. Där har man inte möjligheten att göra omorganisationer. Oftast finns bara en person som har erforderlig kompetens. Sten Östlund sade heller ingenting om problemen för alla de vikarier som får rycka in för personer som är lediga av en eller annan anledning. Ledighetsproblemet är väldigt mycket större än vad som framgår av den statistik som återges i betänkandet. Statistiken tar ju bara upp ledighet som är längre än en vecka. Sten Östlund, med sin erfarenhet från industrin, vet säkerligen lika väl som jag, med motsvarande erfarenhet, att frånvarostatistiken är mycket vansklig. Det är svårt att få klara besked om de olika ledighetsorsakerna. Det som är stötande när det gäller studieledighetslagen är inte det som Sten Östlund tog fram, nämligen kvinnor som vill utbilda sig för att, som han sade, hävda sig för att kunna komma in på arbetsmarknaden. Det gäller inte det, utan det gäller snarare att hävda sig på arbetsmarknaden, och ta till vara utvecklingen och lära sig den nya tekniken, vilket fordras för att man skall — Prot. 1986/87:32 kunna vara kvar på arbetsmarknaden. Det är inte det vi reagerar mot. Den 20 november 1986 utbildningen är ganska självklar. Jag tror inte att någon ifrågasätter at: NAN kvinnorna skall få den utbildningen. Det som är stötande är att så många utbildar sig för yrken eller inom ämnesområden som inte har något som helst samband med arbetet. Jag tycker att det är skäligt att man granskar de möjligheterna. Sten Östlund säger inte heller något om den ledighet för fackliga uppdrag som förekommer mycket rikligt ute på arbetsplatserna. Många gånger handlar det om kortare ledigheter, och man kanske kan ifrågasätta om de är nödvändiga. Genomgående är, för att anknyta till jämställdhetsdebatten tidigare, att ledighetslagarna i mycket hög grad prioriterar männens intressen. Det är män som har fackliga förtroendeuppdrag. Jag skulle tro — även om jag inte precis kan belägga det i den här debatten — att också män dominerar när det gäller studieledigheterna. Herr talman! Det finns mycket goda skäl att göra den översyn som vi har bett om. Jag tycker att Sten Östlund borde titta på dessa frågor med litet större allvar och litet större känsla för de problem som finns ute på arbetsplatserna.

Herr talman! Sten Östlund hade svårt att förstå att man samtidigt kan dels kräva en översyn av ledighetslagarna för att begränsa dem i vissa avsnitt, dels kräva ytterligare tjänstledighet på viktiga områden. Jag vill då berätta för Sten Östlund att det är fråga om prioriteringar. Man måste alltså prioritera här i livet. Vid översynen skall man i första hand pröva förutsättningarna att föra över rätten till ledighet för studier till det avtalsreglerade området. Man kommer in på småföretag och större företag, och förutsättningarna för dessa olika företagsformer är kolossalt olika. Vidare bör man överväga att begränsa de fackliga förtroendemännens ledighet. Vad som bör begränsas i det avseendet är ledighet för verksamhet som inte har direkt anknytning till den egna arbetsplatsen. Man kan tänka sig att sätta en övre tidsgräns. Sten Östlund sade bl.a. att statistiken inte visade på särskilt stor frånvaro med stöd av studieledighetslagen. Det finns emellertid skillnader: I ett företag med fyra anställda, där en är borta, där är 25 96 av arbetskraften frånvarande. Men i ett stort företag har frånvaro mycket mindre betydelse. Detta visar svårigheterna med att på det här sättet ha generella lagar på arbetsmarknaden. Det gör det svårt för många småföretagare att driva sin verksamhet. Sedan kunde Sten Östlund inte förstå att vi vill införa tre års tjänstledighet för småbarnsföräldrar. Han menade att vi inte har råd, att vi skall gå fram steg för steg osv. Är det inte fråga om att ge föräldrarna valfrihet? Skall socialdemokraterna bestämma vad föräldrar skall tycka och vilja? I många kommuner har man fattat beslut om tre års tjänstledighet för småbarnsföräldrar. Det finns föräldrar som tar ut sin tjänstledighet utan någon ersättning, men självfallet ser vi centerpartister gärna att socialdemo 129 kraterna för en familjepolitik som gör det möjligt för föräldrarna att också få ersättning. Men en sådan politik är ni motståndare till. Det är framför allt valfrihet det är fråga om. Då skall inte socialdemokraterna spela rollen av överförmyndare för föräldrarna.

Herr talman! Sten Östlund sade att vi vill försämra ledighetslagarna. Jag vill påminna Sten Östlund om att dessa lagar kom till på 1970-talet. Vad vi vill är att man skall se på den samlade effekten. Lagarna har, som jag sade i mitt inledningsanförande, kommit till del efter del. Är det då inte rimligt att man ser efter hur det hela har fungerat? Är det kanske så, som Lars-Ove Hagberg säger, att de är bra och rätt utformade, eller behöver de kanske ses över och ställas i relation till varandra? Det är just det vi skall ta reda på. Vi ifrågasätter inte behovet, utan vi vill att man skall se över lagarna och samordna dem efter alla dessa år. Jag tycker det är rimligt att göra det. Sedan vill jag komma tillbaka till rätten till ledighet för anhörigvård. Vi tycker att det bör vara möjligt för regeringen att framlägga ett förslag om sådan lagstiftning. Det handlar om medmänsklighet. Det handlar om samhällsekonomiska skäl. Sällan, Sten Östlund, har vi träffat på ett förslag som både ger medmänsklighet och ekonomisk vinning för samhället. Är det inte i humanitetens tjänst rimligt att vi ställer upp på det? Jag frågade i mitt inledningsanförande: Vilka skäl har socialdemokraterna att säga nej till ledighet för anhörigvård? Jag har givetvis inte fått något svar, men jag skulle vilja få ett sådant. Herr talman! När det gäller ledighet för medverkan i det svenska katastrofbiståndet så har Rädda barnen, Röda korset och frivilliga organisationer över huvud taget personalfrågan klar. Personalen finns där. Men det finns problem för dessa människor att bli lediga från sina vanliga arbeten. Nu säger socialdemokraterna i utskottet att det inte är påkallat med lagreglerad rätt till ledighet i det sammanhanget, eftersom det finns rekommendationer. Ja, men det fungerar inte i praktiken! Därför tolkar jag det så, Sten Östlund, att intresset från socialdemokratin för biståndsarbete är ganska ljumt. Så till förlängningen av föräldrars rätt till ledighet. Också här speglas socialdemokratins syn: barnomsorgen skall vara offentlig och skötas av samhället, föräldrarna skall inte kunna välja. En annan fråga: Om man vill förlänga ledigheten för en förälder som har varit ledig för att vårda sitt barn ett och ett halvt år så har företaget redan ordnat vikarie. Det löper i vanlig takt. Finns det över huvud taget något skäl, Sten Östlund, att säga nej till de människornas begäran att få vara hemma längre med sina barn, när de inte ens, i varje fall inte så länge samhället inte anser sig ha råd, kräver någon ersättning för detta? Låt dem ha den valfriheten! Den är de förtjänta av. De gör en god insats för landet. De borde få välja.